Herr talman! Olof Palme hör till dem som många gånger har kritiserat mig för att jag inte tillräckligt ofta är i kammaren. Nu får vi erfara att Olof Palme finner andra arbetsuppgifter viktigare än att delta till slutet av denna debatt. Då må andra döma hur det förhåller sig med inställningen till arbetet i Sveriges riksdag. Det politiska livet i Sverige har under hösten, vintern och våren i hög grad präglats av händelser utanför riksdagen. Jag tänker naturligtvis då i första hand på valrörelsen och det jämna valutslaget, folkomröstningen om kärnkraften samt den hårda och segslitna avtalsrörelsen. Detta innebär inte att riksmötet har varit händelsefattigt eller betydelselöst. Då hade inte riksdagsarbetet behövt pågå rekordlänge in i juni. Det sociala reformarbetet har på viktiga områden förts vidare. På andra områden har riksdagen stakat ut viktiga handlingslinjer för framtiden. På det socialpolitiska fältet har framför allt stödet till barnfamiljerna förstärkts genom höjningen av barnbidragen och förlängningen av föräldraförsäkringen. Riksdagen har också i sessionens slutskede antagit en i långa stycken ny sociallagstiftning. Därutöver finns det bl.a. anledning att betona de insatser som påbörjats för att hejda det växande alkoholmissbruket. Inom näringspolitiken har de mest omfattande besluten berört så viktiga områden som varven och sjöfarten. Den regionalpolitiska instrumenteringen har ytterligare förstärkts genom bl.a. det nya transportstödet och utbyggnaden av Norrlandsstödet inom jordbruket. Beslutet för en vecka sedan om ökade möjligheter för 16 och 17-åringar att få praktiskt inriktad gymnasieutbildningi skola och företag har lagt en bättre grund för att varaktigt komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Miljöpolitiken har fördjupats genom bl.a. det antagna handlingsprogrammet för att minska radonstrålningen i byggnader och förbudet under innevarande växtsäsong mot giftbesprutning i skogen. Stor betydelse för framtiden får naturligtvis också de riktlinjer för energipolitiken som regeringen lagt fram på grundval av folkomröstningsresultatet och som riksdagen antog så sent som i går. Så kan man fortsätta att räkna upp beslut efter beslut, som kommer att bidra till att förbättra människornas vardag. Helt naturligt är det dock de ekonomiska problemen som stått i centrum. Redan den budget som regeringen lade fram i januari hade underkastats en mycket hård utgiftsgranskning. Utöver förstärkningen av familjestödet föreslogs i princip inga nya utgiftskrävande reformer. Nya tjänster föreslogs t.ex. bara på ett fåtal områden. Verken ålades att rationalisera och genomföra sin verksamhet med reellt sett mindre pengar. Riksdagen har i allt väsentligt följt regeringens budgetförslag. Riksdagen har därmed sagt nej till olika socialdemokratiska överbud. Undantag är framför allt varvsbeslutet, som på sikt kan kemma att innebära nya påfrestningar på statskassan. Ytterligare medel måste nu hållas i reserv, som annars hade kunnat utnyttjas för att täppa igen en del av det stora budgetunderskottet eller kunnat sättas in i branscher med bättre framtidsutsikter än varvsnäringen. Därmed skulle sannolikt pengarna ha gett fler jobb än vad de kommer att göra nu och underlättat regionalpolitiskt viktiga insatser. När vi nu vid riksmötets slutskede gör den sedvanliga uppsummeringen, tror jag alla är medvetna om att inte ens den återhållsamhet som kommer till uttryck i den nya budgeten är tillräcklig för att komma till rätta med de grundläggande statsfinansiella och samhällsekonomiska problemen. Och var och en kan tänka sig vilka ytterligare besparingskrav som vi nu hade stått inför, om socialdemokraterna hade fått igenom sina krav på ökade utgifter. De socialdemokratiska överbuden och den totala avsaknaden av ett sammanhållet budgetalternativ har inte hindrat oppositionen att anklaga regeringen för en alltför svag budgetpolitik. Därmed har socialdemokraterna i själva verket fortsatt att vara exponenter för den ansvarslösa oppositionspolitik som kräver mer och mer på nästan alla områden utan att kunna anvisa något samlat ekonomiskt alternativ eller hur den totala notan skall betalas. Med bara ett mandats övervikt här i kammaren ligger det självklart i regeringens intresse att söka lösningar, som kan tillfredsställa även den politiska oppositionen. Med ett så jämnt parlamentariskt läge kan regeringens utgångspunkt inte vara — och är inte heller — att de riksdagsmän som representerar ena halvan av folket skall driva igenom sina förslag utan hänsyn till vad den andra halvan tycker. Svårigheten har varit att socialdemokraterna — på samma sätt som under förra mandatperioden — i så hög grad vägrat att ge sig in i diskussion om sakfrågorna. Det är väl alldeles uppenbart att målet för deras del i stället har varit att upprätthålla en ständig konfrontation i den politiska debatten. Uppenbarligen spekulerade socialdemokraterna fram till folkomröstningen i att den nya trepartiregeringen skulle bli förhållandevis kortvarig. Åsiktsskillnaderna mellan regeringspartierna i energifrågan skulle — trodde socialdemokraterna — göra det omöjligt att upprätthålla regeringssamarbetet. Men folkomröstningsresultatet med dess otvetydiga förord för en avveckling av kärnkraften är en bra plattform att gå vidare från — allra helst när socialdemokraterna inte förmår åstadkomma några egentliga alternativ i sakfrågorna och det parlamentariska alternativet är socialdemokratiskt styre med starkt beroende av vpk. Allt misstänkliggörande i annan riktning från dem som tidigare så ihärdigt stretat emot hela folkomröstningstanken har definitivt vederlagts. Besvikelsen över att ha förlorat två val och ha missbedömt den nya trepartiregeringens livskraft spelade uppenbarligen också stor roll för det så klart märkbara partipolitiska inslaget i avtalsrörelsen från socialdemokraternas sida. Den debatt om kollektivanslutningen som spirat nu efter avtalsrörelsen kan nog vara ett tecken på att man där är besvärad över den partipolitiska uppmärksamhet, som avtalsförhandlingarna bestods och som också kom till uttryck under den påföljande konflikten. När reaktionen mot den partipolitiska inblandningen i avtalsrörelsen växte växlade också socialdemokraterna in på ett politiskt spår igen. Nu gällde det att få bort regeringen med politiska medel — dock utan att man själv kunde visa upp något alternativt program. Socialdemokraterna aviserade att man skulle ställa förtroendefråga här i riksdagen. Men när tidpunkten var inne — enligt de ursprungliga uttalandena — svek uppenbarligen modet. Det fanns i verkligheten ingen kraft bakom de många orden och det höga tonläget. Tankarna på misstroendevotum mot regeringen förklarades vara ett påhitt av journalister. På detta sätt har socialdemokraterna sedan valet ägnat sig åt steril konfrontationspolitik utan vilja eller förmåga att forma konstruktiva alternativ. I stället har olika mer eller mindre dåligt genomtänkta patentlösningar förts fram som lösning på landets ekonomiska problem. I förra årets valkampanj gick socialdemokraterna fram med sitt s.k. hundradagarsprogram, som, om det genomförts, skulle ha ytterligare ökat statens utgiftsbörda. Patentlösningen för att klara detta var då den s.k. promsen, en ny typ av skatt som socialdemokratin vill ha införd redan från årsskiftet, trots att dess konsekvenser för den svenska samhällsekonomin inte blivit tillräckligt utredda. Starka principiella betänkligheter mot delar av förslaget kom sedermera fram i remissutlåtanden — de remisser som socialdemokraterna inte ansåg sig ha tid att invänta. Det var populärare att i valrörelsen gå fram med en typ av mirakelmedicin som skulle frälsa den svenska ekonomin. Strukturfonden var under den förra mandatperioden den patentlösning socialdemokraterna förde fram för att klara strukturomvandlingen inom näringslivet. Det stod dock tidigt klart att fondens storlek var helt otillräcklig, jämfört med de verkliga insatser som regeringen fått göra för att klara strukturproblemen och sysselsättningen. Nu har av allt att döma socialdemokraterna själva skjutit kraven på strukturfonder i bakgrunden. Kritiken mot budgetunderskottet har varit ständigt återkommande, utan att socialdemokraterna kunnat tala om hur underskottet skall åtgärdas. Det är i stället så att de reservationsyrkanden socialdemokraterna ställt sig bakom under vårriksdagen skulle inneburit en merbelastning på statsutgifterna med två miljarder kronor. Om dessa yrkanden bifallits skulle kraven på sparinsatser under nästa riksmöte ha varit ännu större. Så ser socialdemokraternas budgetalternativ hittills ut. I april förklarade Olof Palme sig generöst vara beredd att ta över regeringsmakten. Vilken politik socialdemokraterna skulle föra, ja, det skulle svenska folket dock inte få veta i förväg. Så agerar en opposition som står tomhänt inför de stora ekonomiska problemen. Jag har, herr talman, uppehållit mig förhållandevis utförligt vid socialdemokraternas agerande i opposition, då det så klart visar deras strävan att underblåsa konfrontationsstämningar. Inte i någon av de större frågorna har socialdemokratin varit praktiskt och ideologiskt rustad att gå in i en sakdebatt. I energikampanjen dominerade helt de taktiska övervägandena. I avtalsrörelsen fick det kortsiktiga intresset för högre lön helt göra sig gällande framför intresset att hålla priserna nere, att rusta sig mot nya arbetslöshetshot och att befästa välfärden. När det gäller grundläggande samhällsekonomiska problem som underskottet i utrikesaffärerna och budgetunderskottet står socialdemokraterna utan alternativ. TI längden tror jag att den överväldigande delen av svenska folket hellre ser att de politiska partierna griper sig an problemen på ett konstruktivt sätt. Hotet mot en mer utpräglad samförståndslinje ligger inte, som socialdemokraterna vill göra gällande, hos regeringen. Det ligger i att grupper inom socialdemokratin i vårens konfrontationsstämningar känt luft under vingarna och vill fortsätta med en ren konfrontationslinje. När riksdagen åter samlas i höst står regering och riksdag inför flera svåra Det gäller för det första att komma till rätta med underskottet i utrikesaffärerna. Det stora gap som i dag finns mellan inkomster och utgifter i folkhushållets affärer med andra länder har i betydande utsträckning sin rot ide höjda oljepriserna. Det kan inte elimineras utan att vi alla litet grand gör avkall på våra anspråk och släpper på kompensationstänkandet. Underskottet i våra utrikesaffärer har naturligtvis flera orsaker, men det är ett ofrånkomligt faktum att vår oljeimport under de senaste tolv månaderna blev 14 miljarder dyrare genom oljeprishöjningarna. För att betala denna större oljenota krävs en ökad svensk produktion som svarar mot vad omkring 100 000 industriarbetare tillsammans kan producera på ett år. Denna ökade produktion skall vi sedan kunna sälja i internationell konkurrens. Det är, ärade kammarledamöter, i ljuset av dessa omständigheter vi skall se på våra kostnadsproblem. Det gäller för det andra att komma till rätta med det stora statliga budgetunderskottet, som är alldeles för stort. Budgetproblemen har sin avgörande grund i att automatiken i våra utgifter är så mycket starkare än automatiken i våra inkomster. Socialdemokraternas ständiga recept — skattehöjningar — är därför i nuläget en kortvarigt verkande medicin, om man inte samtidigt förmår begränsa utgiftsökningarna. Här har förts en diskussion om att man skulle kunna klara 7 miljarder genom att ta bort indexregleringen på våra skatter. Jag tycker att det var bra att Erik Wärnberg gav klara besked om att det nog inte går att räkna det nettot i statskassan. Jag skall försöka belysa vad det är jag tror gör att Erik Wärnberg mycket snabbt kommer fram till det resultatet. Låt oss säga att det brutto skulle ge 7,3 miljarder om vi tog bort indexregleringen. Låt oss då studera var tyngdpunkten av de pengarna ligger — de innebär ju en skatteskärpning som påverkas av inflationen. Då kommer vi att finna att på inkomster upp till 60 000 kr. har man förbrukat nästan alla de här pengarna, och om man går upp till 80 000 kr. har 85 96 av de styva 7 miljarderna gått åt. Det är alltså på inkomster och inkomstdelar dit upp som denna skatteskärpning i all huvudsak kommer att läggas.

Och då är frågan: Är socialdemokraterna över huvud taget beredda att diskutera åtgärder för att bringa ner takten i utgiftsökningen? Och om man är det — varför ägnar socialdemokraterna då i dag all kraft åt att misstänkliggöra alla analyser av olika besparingsprojekt? Inte löser vi de mycket viktiga fördelningspolitiska frågorna med en sådan uppläggning. En tredje huvuduppgift är att omfördela en del av de resurser som vi har till vårt förfogande från konsumtion till investeringar i produktiva framtidssatsningar. Det är en målsättning som socialdemokraterna sagt sig dela. Men det är en målsättning som blir svår att uppfylla om man inte samtidigt accepterar en rimlig lönsamhet för näringslivet. Det sambandet tror jag att ingen av oss kan bortse från. En fjärde huvuduppgift är att ta till vara alla samhällets resurser genom en aktiv regionalpolitik och åtgärder som motverkar utslagning från arbetslivet. Den kamp mot narkotika och alkohol som startats måste drivas vidare med mycket stor aktivitet, och den kräver allas vårt engagemang, för här står en hel generations framtid på spel. Den femte huvuduppgiften är att åstadkomma en i alla avseenden bättre hushållning med energi och naturresurser. I ett ökat energisparande och en ökad användning av inhemska bränslen ligger bl.a. lösningen till många av de ekonomiska problemen, inte minst bytesbalansproblemet. För det sjätte — vilket egentligen är det viktigaste — måste alla de här åtgärderna samordnas så att den totala effekten uppfyller de krav som en socialt medveten fördelningspolitik ställer. Bland dem som har analyserat den svenska ekonomins läge kan man urskilja två ytterlighetsståndpunkter. Å ena sidan finns de som anser att obalansen i ekonomin inte är större än att vi skulle kunna lösa problemen genom att vara mer generösa mot oss själva. Statens inkomster skulle kunna minskas genom skattesänkningar, som inte skulle behöva finansieras genom åtgärder för att öka statsinkomsterna. Här återfinner vi också dem som tror att det finns utrymme för ännu större utgifter och som säger nej till nödvändiga besparingar i budgeten. Å andra sidan har vi svartmålarna. De anser att läget är hopplöst och ser vad de kallar ”det hemska 1980-talet” som en oavbruten väg utför. Herr talman! Ingen av dessa ytterlighetsståndpunkter är användbar för dem som vill föra en realistisk politik. Stegringarna av oljepriserna har i flera avseenden inneburit påfrestningar för den svenska ekonomin. Inflationen, som före oljeprishöjningarna under fjolåret låg nere på en ökningstakt omkring 5 76, har åter satt fart. Bytesbalansunderskottet, som tidigare varit nere på nästan noll gentemot utlandet, har drastiskt försämrats, bl.a. till följd av oljeprisstegringarna. Den svenska inflationstakten är visserligen lägre än genomsnittet för industriländerna och länderna i Västeuropa, men den är ändå alldeles för hög. Regeringens beslutsamhet att prioritera inflationsbekämpningen visade sig bl.a. genom initiativet att lägga fram dets.k. paketet, med prisstopp som huvudingrediens, i samband med avtalsförhandlingarna. Ungefär hälften av vårens inflation, 5,4 26 sedan i januari, beror på energiprishöjningar och annan yttre påverkan, bl.a. till följd av det höga internationella räntelägets effekt på det svenska diskontot. Trots denna negativa inverkan företer bilden av den svenska ekonomin just nu några ljuspunkter. Industrin går för högtryck, orderstocken är mycket stor och den efterfrågeminskning som många väntade vid årsskiftet har inte inträffat ännu. En stark återhämtning sker på investeringssidan, jämfört med den nedgång som skedde under senare delen av 1970-talet till följd av kostnadskrisen inom näringslivet. Industriförbundets eget enkätmaterial pekar på en ökning på 20 å 30 96 när det gäller investeringarna, jämfört med den reviderade finansplanens mer försiktiga bedömning på ungefär 15 90. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten är en av de lägsta som någonsin har registrerats. Jag tror t.o.m. att problemet på vissa håll är att få tillräckligt med arbetskraft. Herr talman! När jag säger detta är det verkligen inget försök till skönmålning-— det är ett konstaterande av nuläget på detta område. Till detta skall läggas att praktiskt taget alla bedömare räknar med en konjunkturavmattning, som får sin verkan här i Sverige i slutet av detta och början av nästa år.

Vi har en moralisk skyldighet att bejaka, t.o.m. befrämja, en sådan utveckling. Detta kommer att ställa svenskt näringsliv och hela det svenska samhället inför omställningsproblem. Men vi får inte glömma att det är denna utveckling i den tredje världen som är den enda realistiska för att det där skall kunna växa fram en naturlig köpkraft hos de människor som i dag praktiskt taget är utan sådan. Vi får inte glömma att det på sikt är på det här sättet världsmarknaden växer, och kan vi behålla vår internationella konkurrenskraft ger denna växande marknad efter en tid svenskt näringsliv dess chans. Men vi får inte glömma att under 1980-talet kommer denna strukturpåverkan utifrån att göra sig gällande också i svenskt näringsliv. Kraven på besparingar inom statsbudgetens ram är stora. Vi har angett det i propositionen. Vi måste ha som mål att göra minskningar med 1 procentenhet av bruttonationalprodukten för varje år. Detta kräver en omsorgsfull handläggning för att de fördelningspolitiska målen skall kunna uppnås. Men å andra sidan: Att den svenska ekonomin f. n. går så bra som den gör — jag tänker då på näringslivets verksamhet, den högre aktiviteten i näringslivet och inom industrin — trots de påfrestningar oljeprishöjningarna inneburit, visar att kritiken mot regeringen när det gäller den ekonomiska politiken varit missriktad. De ekonomisk-politiska åtgärder som har vidtagits har varit klart framgångsrika. Näringslivet har rest sig ur den tidigare djupa svackan, som i hög grad var en följd av den socialdemokratiska politiken under 1970-talets första hälft. Lika missriktad är den kritik socialdemokraterna för fram om växande klyftor i det svenska samhället. Ni kan ju inte dokumentera detta. Ni gör detta påstående i svepande formuleringar, som inte har täckning. Sanningen är ju att sedan 1976 har de reala disponibla inkomsterna för hushållen ökat med mellan 5 och 6 46, trots att vi under dessa år har genomgått en mycket svår lågkonjunktur. Löntagarkollektivet har kunnat behålla kakan och mer ändå. Folkpensionärerna och barnfamiljerna liksom andra utsatta grupper har fått betydande tillskott. Det är en verklighet som ni inte kommer förbi, när ni åter och åter från talarstolar påstår att det skulle vara fråga om en politik som skulle leda till växande klyftor. Det är viktigt att regering och riksdag nu beslutsamt och metodiskt går in för att komma till rätta med obalansproblem som finns i den svenska ekonomin. Att begränsa budgetunderskottet är härvidlag en huvuduppgift. Regeringen har i sin kompletteringsproposition angett sparmålet för nästkommande budgetår till 7 miljarder kronor. Ett omfattande arbete pågår inom regeringen och de olika departementen för att komma fram till väl avvägda förslag, som — jag upprepar det än en gång — förenar kraven på solidaritet med de sämst ställda med kraven på återhållsamhet med de offentliga utgifterna, såväl de statliga som de kommunala. Först till hösten är det möjligt att mer i detalj gå in på de olika förslag som det blir nödvändigt att genomföra. Men jag vill påminna om att det är i en situation som den nuvarande som solidariteten verkligen sätts på prov. Inskränkningar i den privata och offentliga konsumtionstillväxten för breda befolkningsgrupper är omöjliga att motivera om redan gynnade grupper satsar på att vältra över åtstramningens och inflationens bördor på dem som är sämre rustade att bära dessa bördor. Regeringen har i viktiga avseenden tagit initiativ till att förändra skattelagstiftningen, så att spekulation och smarta skattemässiga förfaranden skall försvåras. Den s.k. svarta marknaden måste också på olika sätt motverkas. Kraven på ekonomisk effektivitet kommer att öka under 1980-talet. Utrymme måste skapas för näringslivets långsiktiga investeringar och prioriteringar ske inom den offentliga sektorn. Men vi måste akta oss för att komma in i ett ensidigt tillväxtresonemang, varigenom vi riskerar att sätta andra angelägna samhällsmål åt sidan. Kraven på regional balans, god miljö och ett mänskligt samhälle anpassat till den enskilda människans behov är lika angelägna som någonsin. Politiken måste formas från denna utgångspunkt. Mänsklig harmoni och livskvalitet är inte detsamma som enbart materiell tillväxt. Det är, herr talman, en lärdom som vi måste ta med oss in i 1980-talet.

Herr talman! Vi har bevittnat en liten tävling här i dag mellan landets statsminister och ekonomiminister, nämligen om vem som skall kunna skälla mest på socialdemokraterna. Jag vill säga att Thorbjörn Fälldin är på väg att närma sig Gösta Bohmans klass — möjligen håller Gösta Bohman ett något högre tempo och hinner med mera. Men tävlingen kommer nog att fortsätta. Alla våra förslag är felaktiga eller farliga. Vi uppträder ansvarslöst, och vi söker konfrontation. Framför allt anklagade Thorbjörn Fälldin oss för att vi vägrar att ge oss in i en diskussion om politikens sakfrågor. Vilka sakfrågor, Thorbjörn Fälldin, har vi blivit inbjudna att diskutera? Vi känner till bara en enda. Det var när Thorbjörn Fälldin hade bestämt sig för att lägga fram ett förslag till en tvångslag, som skulle beröva löntagarna deras förhandlingsrätt. Då kom han till socialdemokraterna. Då ville han ha hjälp att genomföra ett övergrepp på den fackliga friheten. Men det är enda gången, herr talman, som landets statsminister har vänt sig till oppositionen — till den där andra halvan av folket, som han brukar tala om när han blir högtidlig. Statsministerns insatser i avtalsrörelsen behöver granskas också ur en annan synpunkt. I sitt anförande nyss skröt han med att löntagarkollektivet under den borgerliga regeringstiden kunnat behålla kakan och mer än så, som han sade. Men det är verkligen inte Thorbjörn Fälldins förtjänst. För vad ville han uppnå med sin tvångslag? Det var alldeles klart och dokumenterat i regeringens propositioner — avsikten var att sänka löntagarnas reallöner. Statsministern hade nämligen ett uppdrag att utföra från Svenska arbetsgivareföreningen. Vad vi fick bevittna var den föga uppbyggliga bilden av att landets statsminister störtade ut som Arbetsgivareföreningens utsände. Sedan klagar han över att det har uppstått konfrontationsstämningar i det här landet. Under dagens debatt har det lämnats två versioner av hur regeringen handlade löneavtalet på det offentliga området. Löneministern säger att regeringen var informerad i förväg. Ekonomiministern säger att regeringen informerades i efterhand. Men nu, herr talman, begär jag av statsministern att han talar om sanningen för oss. Han måste rimligen veta när regeringen informerades och vilken ställning den då intog. Vet inte regeringschefen ens detta, då tjänstgör han inte ens till namnet längre.

Herr talman! Först till Lars Werner, som är förvånad över att inte centerpartister här och i andra sammanhang går upp och anklagar regeringen för dess politik. Men förstår inte Lars Werner vad det beror på? Förstår inte Lars Werner att regeringspolitiken är förankrad i centerns riksdagsgrupp. Det är inte svårare än så. Lars Werner talade om önskelistor och andra listor. Jag har sagt tidigare — och det är en helt korrekt uppgift — att regeringen inte gjort upp vare sig några önskelistor eller några andra listor. Det är inte så att man i utgångsläget bestämmer sig för att nu skall vi spara si och så mycket och sedan försöker hitta en teknik för att göra det. Jag har ändå ägnat en god del av mitt anförande till att försöka gå igenom på vilket sätt vi angriper de här problemen. Jag sade att den uppsummering som sedan skall ske måste vara sådan att totaleffekten blir att den uppfyller de krav som en socialt inriktad fördelningspolitik ställer. Sedan får Lars Werner och andra hålla på och leka med ord om sådana här listor och kalla dem för önskelistor eller vad som helst. Arbetet sker på det sätt som jag redovisat. Arbetet läggs upp och sker i regeringskansliet och de olika departementen på det sätt som jag redovisade. Naturligtvis är det också på det sättet, vilket jag sagt tidigare, att vår riksdagsgrupp har gått igenom departement för departement och diskuterat vilka regelsystem som möjligen kan göras om. Lars Werners konkreta fråga var om vi är beredda att införa ett prisoch lönestopp. Vi var beredda till det under vissa angivna villkor. Men sanningen är nog den att det egentligen bara är kommunister som inte förstår att det finns ett samband mellan kostnader och priser och att det därför inte blev möjligt att upprätthålla de delarna i det program som vi anvisade i avsikt att underlätta avtalsrörelsen. Till Kjell-Olof Feldt vill jag kort och gott säga: Oförskämdheter om att jag skulle gå i någons ledband i samband med avtalsrörelsen och beskyllningar av den typen tänker jag inte ägna mig åt att kommentera. Låt mig ta ett exempel. Förnekar Kjell-Olof Feldt och andra socialdemokrater att vi från regeringens sida ställde allt tillgängligt material till förfogande t.ex. i varvsfrågan? Vi mötte där ingenting av den här attityden. Sedan till frågan om vem som skäller mest på socialdemokraterna. Nog måste ni ha många ömma tår, som jag och andra kommit i närheten av under den här dagen. Här har ni i kaskad efter kaskad, i tidningsartiklar, från talarstolar runt om i landet och från den här talarstolen anklagat regeringen för att den har misskött politiken. Ni har anklagat regeringen för att mer eller mindre medvetet eller lättsinnigt ha drivit upp budgetunderskotten. Då är väl jag och andra regeringsledamöter i vår fulla rätt att jämföra den politik som ni har velat föra med den som regeringen har fört. När vi då gör en sådan jämförelse uppfattar Kjell-Olof Feldt det som skäll. Men i och för sig är det avslöjande också ur en annan synpunkt. Är det så vi skall uppfatta det att ni när ni granskar regeringspolitiken inte har någon annan utgångspunkt än att bara rakt upp och ner skälla på regeringen? Nej, Kjell-Olof Feldt, ta det för vad det är! Vi kan ju ändå granska era förslag och dra egna slutsatser om vad de leder till. Vi kan alltså jämföra er politik med den vi har fört. Det är väl inte att skälla när jag påminner om att Olof Palme vid en presskonferens — jag tror att det var någon av de sista dagarna i april— sade att socialdemokraterna var beredda att överta regeringsmakten. På journalisternas fråga om vilken politik man skulle bedriva gav man inget svar utan sade bara att man skulle komma med besked om det senare. Om jag påminner om att ni är så tomhänta, varför uppfattar ni det då som skäll? När jag påminner er om att ni har talat om att ställa misstroendevotum mot regeringen, under förutsättning att denna inte har gjort vissa saker, och tidpunkten för detta nu är inne, får jag höra att det är fråga om en missuppfattning från journalisternas sida. Om vi påminner om att man skulle ha fått leva med 1096 högre arbetsgivaravgifter, om er politik hade genomförts, och vi då ställer frågan om det hade varit befrämjande för det svenska näringslivets konkurrenskraft och vilka effekter det skulle ha fått för sysselsättningen, varför uppfattar ni det som skäll? Tala i stället om för kammarens ledamöter vad det är för dynamik som ligger i att öka näringslivets kostnader med 10 procentenheter! Försök att vinna sympati, förståelse, för att det här är så befrämjande för den svenska ekonomin! Om ni skulle ha framgång där, skulle man nog inte nöja sig med 10 procentenheter. Om ni kan övertyga mig och andra om att det är rätta sättet att angripa frågan och ni påminns om det, varför uppfattar ni det då som skäll? Det måste vara ömma tår som vi här har trampat på. Olof Johansson har redovisat hur det gick till när vi blev informerade om budets innehåll och att SAV hade kommit fram till att man skulle anta det på samma självständiga grund som Landstingsförbundets och Kommunförbundets förhandlingsdelegationer utgick från när de fattade sina beslut. Vi blev alltså informerade om saken — konstigare än så är det inte.

Herr talman! Även ett oppositionsparti måste kunna kritiseras. Det jag tycker var uppseendeväckande var att landets statsminister ägnade 90 90 av ett anförande i riksdagen åt att skälla på oppositionen. Det var det jag pekade på. Thorbjörn Fälldin säger att han inte bemöter några oförskämdheter. Det är naturligtvis en bra attityd om man inte vill ta upp en sakdiskussion. Men jag vill ändå fråga Thorbjörn Fälldin: Förnekar statsministern att han hade nära kontakter med Svenska arbetsgivareföreningen, att samförstånd uppnåtts med Curt Nicolin om tvångslagen? I varje fall uppstod den märkliga situationen att den enda personen i det här landet som omedelbart godtog Thorbjörn Fälldins uppläggning, inkl. tvångslagstiftningen, var Curt Nicolin. Det kan möjligen tyda på att det förekommit något mer än en rent spiritistisk konspiration mellan de här båda herrarna. Som bevis på regeringens förhandlingsvilja anförde Thorbjörn Fälldin att allt möjligt material ställdes till förfogande i varvsfrågan. Det valet av exempel var intressant. Det fördes faktiskt förhandlingar i riksdagen. En kompromiss var i sikte i näringsutskottet, men den spräcktes på order av Gösta Bohman. Vi fick då detta parlamentariskt sett mycket märkliga förhållande att regeringen hellre än att söka samförstånd tog ett nederlag och lät den stackars Nils Åsling schavottera. Hellre än att uppnå en viss förbättring jämfört med det man tyckte var oppositionens usla förslag tog regeringen en konfrontation. Men det var konfrontationens dirigent som fick styra regeringens politik, och herr Fälldin tycktes vara utomordentligt nöjd med utgången. Sparprogrammen har också varit uppe till debatt. Thorbjörn Fälldin har i många sammanhang sagt sig slå vakt om pensionärernas villkor. Han har tidigare krävt att samhällets utfästelser om värdebeständiga pensioner måste hållas. Det gjorde han i februari 1976. I valrörelsen 1978 lämnade han både sin heder och sitt sociala ursprung i pant på att pensionärerna skulle kunna känna sig lugna. Sitt sociala ursprung har väl Thorbjörn Fälldin ändå kvar, så jag måste fråga honom: Kan Thorbjörn Fälldin i dag upprepa dessa utfästelser till pensionärerna? Lovar Thorbjörn Fälldin att de värdebeständiga pensioner som han tidigare slogs för skall vara kvar?

Herr talman! Det var en fantastisk slutledningskonst som Lars Werner utvecklade. Jag säger här att det inte finns några listor upprättade i regeringen, och då drar Lars Werner slutsatsen att centerns riksdagsgrupp skulle ha anslutit sig till de listorna. Det är helt otroligt! Nej, tag fasta på, Lars Werner, vad jag säger om hur arbetet går till. Tag fasta på vad jag säger, att vår strävan är att få en sådan uppläggning av dessa nödvändiga åtgärder att de uppfyller de krav som en socialt medveten fördelningspolitik ställer. Sedan detta om prisoch hyresstopp. Det går om man vill, men regeringen villinte ha prisoch hyresstopp, säger Lars Werner. Det är ett påstående som också är ganska fantastiskt. Vilken regering skulle vara mer framgångsrik hos allmänheten än den regering som kunde visa på att man faktiskt har en helt stabil prisutveckling i landet och hyror som inte stiger? Om det bara skulle bero på viljan, Lars Werner, vilken regering skulle då avstå från att genomföra åtgärder så att man nådde det resultatet? Lars Werners påstående innebär ju att alla regeringar runt om i världen inte vill att människorna skall få leva med ett stabilt penningvärde och att det bara är därför som man drabbas av stigande priser och hyreskostnader. Det är återigen ett ganska fantastiskt påstående. Sanningen är, Lars Werner, att det finns ett samband mellan kostnader och priser. Får jag till Kjell-Olof Feldt säga att jag hade nära kontakter med flera personer som var ordentligt involverade i avtalsrörelsen. Men vad jag på goda grunder opponerar mot och som jag än en gång påstår vara en oförskämdhet som inte borde få förekomma i denna kammare är beskyllningen att jag skulle ha gått i någons ledband under avtalsrörelsen. Det skulle vara klädsamt om Kjell-Olof Feldt ville ta tillbaka den beskyllningen. När det gäller folkpensionärerna och mitt sociala ursprung är det ingen tvekan om att jag känner för folkpensionärerna. Det har jag alltid gjort. Det exempel jag tog före valet 1976 skäms jag inte ett ögonblick för. Vad jag och andra beskylldes för då var egentligen att om vi kom till regeringsmakten skulle vi ta pensionen från pensionärerna. Min mor hör till den grupp av pensionärer som bara har folkpension och folkpensionstillskott. Det var för att människor skulle förstå hur mycket det var bevänt med trovärdigheten i det socialdemokratiska påståendet som jag ställde den frågan, om det var någon som kunde tro att jag var beredd att ta folkpensionen från min egen mor. Jag ger samma svar till Kjell-Olof Feldt i dag som jag gav här i kammaren i måndags: Varken jag eller den nuvarande regeringen kommer att försämra folkpensionärernas situation. De måste ha vad de har i dag för att kunna leva något så när drägligt. Av tillgängligt utrymme är det också de som skall ha ytterligare tillskott. Även om inte Kjell-Olof Feldt vill tro på det är jag övertygad om att svenska folket tror på att centern kommer att se till att dess tradition upprätthålls när det gäller att värna om folkpensionärerna och andra svaga grupper. Om detta med att jag skulle ha använt 90 96 av tiden för att skälla på socialdemokratin vill jag säga att om det är lika gent och skevt med räknekonsten när ni gör upp era budgetalternativ som i det här fallet, undrar jag inte på att alternativen blir som de blir.

Herr talman! Det här är, om ingen har förstått det förut, en debatt om Sveriges ekonomiska problem. De är stora och har beskrivits länge och vältaligt: Vi måste förbättra våra affärer med utlandet, vi måste minska underskottet i statens budget och vi måste öka investeringarna. Klarar vi inte att återskapa balans i samhällsekonomin, hotas det svenska välfärdsbygget. Anpassningen till en ny ekonomisk verklighet måste ske nu, medan vi ännu själva kan bestämma hur anpassningen skall gå till. Väntar vi kommer den ekonomiska utvecklingen att ha sin egen gång utan hänsyn till våra målsättningar om full sysselsättning, rättvis fördelning av resurserna och en kontrollerad prisutveckling. Det är alltså Sveriges ekonomiska problem vi diskuterar, men vi får för den skull inte för ett ögonblick bortse från att vi lever i ett internationellt sammanhang. Vi vet t.ex. att om internationell spänning och upprustning kommer att prägla klimatet mellan stormakterna så påverkas också våra möjligheter, även i ekonomiskt avseende. Framför allt vet vi att oljan spelar en helt avgörande roll för vår och andra industriländers ekonomi. Här handlar det inte längre om någon enkel prismekanism av gammalt, klassiskt slag, utan om betydligt mer svårhanterade sammanhang. Oljekrisen 1973-1974 blev genomgripande och skapade problem för både industrioch utvecklingsländer som inget land egentligen hade någon beredskap att möta. För u-länderna blev följderna karastrofala. För oss blev resultatet att en gynnad tillvaro i den snabba ekonomiska tillväxtens tecken såg början till sitt slut. Det som hänt sedan dess är på sitt sätt ännu mer dramatiskt. OPEC-länderna har lärt sig att de kan kontrollera priset genom att kontrollera produktionen: ju lägre produktion, desto högre pris. De har insett faran av en alltför snabb industrialisering i de inflödande oljeinkomsternas spår. Iran är det viktigaste åskådningsexemplet på detta. Det är också ett åskådningsexempel på kraften i den muslimska väckelsen. OPEC-länderna har också lärt sig att själva ta vara på sina tillgångar och att inte förbli i händerna på de internationella oljebolagen. Dessa kontrollerar i dag ca 50 26 av oljehandeln mot 80 för bara några år sedan. Detta är naturligtvis på sätt och vis positivt, men det innebär också — det måste vi inse — bl.a. att IEA:s oljeförsörjningssystem, som skulle garantera medlemslän derna, däribland Sverige, vissa minimikvantiteter i händelse av en politiskt betingad blockad, sannolikt inte kommer att fungera. Summan av allt detta är att de oljeprisstegringar som är kardinalproblemet i svensk ekonomi sannolikt kommer att fortsätta. Det här är nu ingenting unikt för Sverige, vilket i sin tur gör problemet svårare att lösa. På grund av oljeprisstegringarna tvingas också andra länder att dämpa sin import — däribland av svenska varor. Detta gäller även, och i själva verket i särskilt hög grad, u-länderna. Samtidigt vet vi att vi måste öka vår export för att betala för den dyrare oljan. Oljan är också inflationsdrivande. De som har pengar — dvs. oljeländerna själva — kan eller vill inte utnyttja alla sina inkomster för egna investeringar. De som skulle kunna låna upp dem — industriländer som Sverige — tvekar inför ytterligare skuldsättning i utlandet. De som behöver pengar bäst — dvs. u-länderna — är ännu hårdare skuldsatta än vi och har mycket dålig kreditvärdighet. Risken är därför stor att en väsentlig del av oljepengarna förvandlas till ett lätt uppflammande bränsle på den internationella inflationsbrasan. Det är i denna internationella miljö vi skall se våra ekonomiska problem. De är dess värre inte av tillfällig, övergående karaktär. De kommer att bli bestående som ett problem för oss tills vi lyckats anpassa oss till den nya situation som har uppstått. Vi måste se till att den svenska industrins kostnadsläge klarar konkurrensen med utlandet. Vi måste se till att vi anpassar den privata konsumtionsnivån till vad vi faktiskt har råd med. Vi måste se till att vi drastiskt drar ned ökningstakten i de offentliga utgifterna så att de inte konstant kommer att överstiga vad stat och kommun får in i inkomster genom skatter och avgifter. Vi måste sist men ingalunda minst se till att vi radikalt minskar vårt beroende av olja. Det handlar, herr talman, om att spara och investera för att rädda den svenska välfärden. Och det handlar om att göra det nu. Nu när 1970-talets mer akuta kostnadsproblem är övervunna, finns inte längre något försvar för att låta budgetunderskottet fortsätta att stiga. Nu när oljepriserna pressar oss till det yttersta, är vi helt enkelt tvingade att se till att vi har råd att betala för de kvantiteter som vi oundgängligen behöver. Klarar vi inte att stärka handelsbalansen, kommer våra möjligheter att låna pengar i utlandet så småningom att minskas. Vi riskerar att hamna i en situation, där utländska långivare ställer långtgående krav på vår ekonomiska politik för att vi skall få några lån över huvud taget. Vi skulle kunna tvingas till åtgärder, som vi inte själva fick välja och som vi inte själva fick vara herrar över utformningen av. Klarar vi inte att minska upplåningen, kommer också skuldräntorna att öka på ett katastrofalt sätt och leda till helt ohanterliga belopp. Klarar vi inte att pressa ned budgetunderskottet, riskerar vi att den vägen få en ökande inflation. Det i sin tur försämrar företagens konkurrenskraft. Med sämre konkurrenskraft får vi ännu svårare att betala för den olja som vi inte kan leva förutan. De länder som före oss har drabbats av denna utveckling, som alltså ingalunda är unik för Sverige, har så gott som samtliga förvärrat sina problem, just därför att de inte i tid förmått — eller av politiska skäl inte vågat —- vidta de effektiva åtgärder som varit nödvändiga. Till sist har de piskats att vidta åtgärder av ett mycket drastiskt slag — detta i länder med helt skilda politiskt sammansatta regeringar. Både det konservativa Margaret Thatchers England och det socialdemokratiska Anker Jörgensens Danmark har tvingats till åstramningsprogram, som sannerligen inte kunnat undanta de svagaste grupperna. I England är inflationen 22 20 och arbetslösheten över 7 70. Miljontals människor är drabbade. Den danska åtstramningen siktar till en planerad minskning av realinkomsterna med 5 96 bara under det första året — något som borde kunna leda de socialdemokrater som avgivit mycket generella omdömen om svensk borgerlig politik till en och annan eftertanke. Nedgången hittar träffsäkert de svagaste först: de som inte genom smarta placeringar kan skydda sig mot inflationens härjningar, de som är de första som drabbas av arbetslöshet, de som är beroende av en stark offentlig sektor för livets nödtorft. Visst vore det behagligt att fortsätta att besluta om dyra reformer som gynnar många. Visst vore det skönt att slippa vidta drastiska åtgärder för att pressa tillbaka oljekonsumtionen. Och kanske ger det kortsiktiga politiska poäng att i allmänna termer — ungefär som de socialdemokratiska talarna har gjort här — hålla med om lägets allvar men säga nej till varje konkret åtgärd, därför att den får konsekvenser för den ena eller den andra gruppen. Jag vill påstå att ingenting i politiken är lättare än detta, för skall man göra en drastisk besparingsinsats av betydelse kommer den dess värre att drabba de flesta. På sikt, herr talman, skulle dock domen över en sådan politik, en politik som skulle gå ut på att man inte vågade göra vad läget kräver, komma att bli mycket hård. Det vore en styrka, om även oppositionen ville inse detta och förklara sig villig att medverka till de åtgärder som nu måste vidtas. Uppslutningen kring centrala välfärdsmål och enighet i svåra tider är tradition i svensk politik. Tyvärr tyder väldigt litet på att dagens opposition är beredd till ett sådant ansvarstagande. Det är svårt att se att socialdemokraterna sedan valet 1976 över huvud taget bidragit med några konstruktiva lösningar på landets ekonomiska problem. Man vägrade länge att erkänna företagens kostnadsproblem och föreslog tvärtom att de skulle ökas genom olika skatter och avgifter. Det var så den berömda promsen föddes. I dag säger man att regeringen inte haft tillräckligt hård prövning av olika utgiftsposter. Samtidigt lägger man i riksdag, kommunala organ, kommittéer och verksstyrelser fram långa rader av nya utgiftsförslag. Det utgiftsprogram som socialdemokraterna är ute och värvar röster på ligger väsentligt högre än regeringens. Samtidigt anklagar man regeringen för att budgetunderskottet är för stort. Bara de senaste veckorna har vi upplevt dussintals omröstningar i riksdagen, där regeringspartierna har varit beredda att spara men där socialdemokraterna sagt nej, ackompanjerat av klagomål över att utgifterna är för stora. Socialdemokraterna håller också med om att den kommunala expansionen bör minska. Samtidigt vill de ge kommunerna ytterligare betydande statsbidrag och är inte ens beredda till en något längre genomförandetid för en reform av den kommunala skatteutjämningen. De säger att de är för sänkta marginalskatter. Samtidigt vill de att inflationsskyddet i skattesystemet skall rivas upp, vilket för stora grupper av inkomsttagare skulle betyda att marginalskatterna stiger. Man avvisar regeringens politik men har inget alternativ att komma med i stället. Vi vet faktiskt, herr talman, efter dagens nu redan nio timmar långa debatt inte ens om man från socialdemokratiskt håll över huvud taget överväger att bromsa utgiftsexpansionen i statens och kommunernas verksamheter eller om man har tänkt sig att klara problemen genom ökad skattefinansiering. Den förre finansministern Gunnar Sträng är tydligen inne på den sistnämnda linjen. 7 miljarder skall man spara bara genom att avskaffa indexregleringen. Erik Wärnberg medger att det kanske inte blir riktigt så mycket pengar över. Olof Palme talar mest latin, och sedan har han ju så mycket att göra med de utrikes affärerna f. n. att han inte riktigt hinner med riksdagsarbetet och inte kan förklara vad som egentligen är hans svar på frågan hur man skall klara stabiliseringspolitiken. Folkpartiet har i tio punkter angivit principerna för hur den ekonomiska politiken, enligt vår mening, bör bedrivas. Vi har hittills i regeringsarbetet fått gehör för de synpunkterna, och jag hoppas att vi kommer att få det också i fortsättningen. För det första: Det är nu vi skall visa solidaritet med de svagaste. Pensionärerna med låg eller ingen ATP, familjerna med många barn, de sjuka, de handikappade, de utvecklingsstörda, u-ländernas svältande miljoner skall icke drabbas orättfärdigt. För det andra: Skatterna skall bäras rättvist. Var och en skall bidra efter sin bärkraft. Arbetsfria inkomster måste beskattas hårdare. Skattefusk och skatteflykt måste bevakas hårdare. Nolltaxerarna måste stoppas, realisationsvinstskatten skärpas, alkoholoch tobaksskatten höjas. För det tredje: Slå vakt om marknadsekonomin. Sveriges problem löses inte genom mer av centralstyrning, maktkoncentration eller socialism. Det är genom att sprida makten och ge fler möjligheten att ta ansvar som vi tillsammans kan klara problemen. Det är att satsa på marknadsekonomin. För det fjärde: Det måste löna sig att arbeta — och att spara. Vi måste också framöver behålla ett högt skattetryck för att kunna betala den gemensamma sektorn. Men just därför är det viktigt att skattesystemet är rimligt och rättvist. Och det är inte rimligt att huvuddelen av en normalinkomsttagares löneförhöjning eller extraförtjänst skall gå bort i skatt. Arbete skall belönas — inte bestraffas. För det femte: Den svenska modellen håller — men den kan förbättras. Vi måste ta till vara den fina tradition som innebär att parterna på arbetsmark naden tar ansvar för utvecklingen av löner och priser. Jag tycker inte vi skall ge oss in på den modell som har skymtat fram i den debatt som förts här mellan Olof Palme, statsministern och Olof Johansson och som tycks någonstans i botten rymma tanken att det egentligen är regeringen som skall godkänna avtalen. För det sjätte: Alla har rätt att få arbeta. Vi går mot en ny lågkonjunktur. Vi kan inte — med det stora budgetunderskottet och handelsbalansproblemen — hålla tillbaka arbetslösheten genom generella stimulanser av ekonomin. Men vi kan föra en ambitiös arbetsmarknadspolitik som förhindrar att människor råkar illa ut. För det sjunde: Satsa på industriell expansion. Det är nödvändigt att spara. Men vi kan inte enbart genom sparande klara Sveriges nuvarande ekonomiska problem. Vi måste framför allt få till stånd en industriell expansion som ger resurser för framtiden. Det handlar om att underlätta för företagen, om att stimulera forskningen, men också om att ge utrymme för investeringar och göra det i sådana former att företagen får anledning att tro på framtiden. Vi säger ja till fonder där den enskilde bestämmer över sin egen andel, nej till fackförbundsstyrda fonder som skulle krossa den svenska marknadsekonomin. För det åttonde: Minska oljeberoendet. Det är oljepriserna som är den grundläggande orsaken till våra problem. En vital del i den ekonomiska politiken måste därför vara att stegvis pressa tillbaka vårt extremt stora oljeberoende. En miljon ton olja bör vi kunna spara årligen. För det nionde: Bekämpa krångel och byråkrati. Också genom att minska krånglet och byråkratin kan vi spara pengar. Slopa onödigt uppgiftsinhämtande från myndigheternas sida. Minska på förvaltningars storlek när de är för stora. Decentralisera beslut i större utsträckning. Fortsätt det avkrånglingsarbete som folkpartiregeringen inledde. För det tionde: Vi vill fortsätta reformarbetet. Att vi nu tvingas till ekonomisk återhållsamhet innebär inte, och får inte innebära, att reformarbetet skall upphöra. Som liberaler accepterar vi inte stagnationen. Liberalismen föddes i själva verket som en protest mot ett samhälle där inga förändringar ägde rum. Den frigjorda människan krossade enväldet och skapade demokratin. Liberalismen släppte loss forskningens och teknikens krafter och skapade ett ekonomiskt system som på ett unikt sätt givit människor frihet och välstånd. Liberalismen är en idé byggd på optimism, på tron att människor genom egna insatser kan göra det bättre för sig själva och för andra. Det är en idé som förenar kraven på frihet och trygghet. Det är i den andan vi också nu vill fortsätta att förändra samhället: att göra det mjukare, mera mänskligt, mindre materialistiskt. Vårt mål är mer av gemenskap inom bostadsområdena, arbetsplatser och skola. Mera tid för föräldrarna att vara tillsammans med sina barn. Mer av gemensamt ansvarstagande i hemarbetet och för barnen. Mer av kontakt mellan generationerna. Det liberala samhället är ett samhälle där vi tar hand om våra invandrare och upplever solidariteten med dem som svälter och förtrycks i andra delar av världen som någonting självklart. Idealiteten och det egna skapandet uppmuntras i det samhälle som vi vill bygga. I det samhället vill vi också att viljan att rädda miljön skall vara stark nog att stå emot de kortsiktiga ekonomiska synpunkter och intressen som alltid kommer att stå hindrande i vägen för den som vill föra en progressiv miljöpolitik. Det vi vill åstadkomma är en välfärd där måttet på framgång inte uteslutande är lägenhetsyta, lönenivå, biltäthet och andra ekonomiska data, utan där vi försöker att se till människans totala situation. Detta är en politik som kräver förändringar, som är motsatsen till reformstopp och motsatsen till den konservatism som det är andra partiers uppgift att stå för. Det var också i den andan, herr talman, som vi bedrev vår politik under folkpartiregeringens tid. I förra veckan behandlade riksdagen den sista av våra propositioner. En summering av denna tid visar på en framgångsrik reformperiod. Många viktiga frågor fick sin lösning. På angelägna områden genomfördes förbättringar och förändringar. Hela perioden visade också vad som kan åstadkommas, när viljan till samverkan finns. Skolan reformerades. Kampen mot alkoholen intensifierades. Kommunerna fick rätt att inrätta kommundelsråd med ekonomiskt ansvar. Nya riktlinjer för regionalpolitiken antogs. Arbetsmarknadspolitiken utvecklades. U-landsbiståndet fortsatte att öka. En del av de förslag som riksdagen avslog våren 1979 har senare fått dess bifall. Utfallet av folkomröstningen om kärnkraften innebar ett kraftfullt stöd för den politik folkpartiregeringen lade fast i energipropositionen våren 1979. Den innebar en satsning på sparande och nya energislag, en minskning av oljeberoendet och på sikt en avveckling av kärnkraften. Sverige kommer nu att få det system med husläkare som folkpartiet länge slagits för. Jämställdhetsarbetet har tagit ett viktigt steg framåt genom att lagen om jämställdhet i arbetslivet efter det motstånd vi mötte förra året nu ändå blivit införd. Nu kan kvinnor med lagens hjälp hävda sin rätt på arbetsmarknaden. En människas kön får inte längre avgöra möjligheterna till befordran och andra arbetsuppgifter. fr.o.m. nyår gäller också i stort sett de marginalskattesänkningar som folkpartiregeringen föreslog förra våren. Ytterligare ett steg i reformeringen av skattesystemet är därmed taget. Nu ställs vi, herr talman, på nya prov. Vad det framför allt gäller är, att om vi önskar att människor om tio år skall kunna leva i samma trygghet och välfärd som vi gör i dag, måste vi nu vidta åtgärder för att rätta till den ekonomiska balansen. Spelar vi bort den chansen, kommer 1990-talets människor att få betala för våra försummelser. Därför måste det ligga i varje reforminriktat partis vitala intresse att medverka till en åtstramning i rättfärdiga former. Att skjuta upp problemen är bara att förvärra dem. Att förneka behovet av en åtstramningspolitik är att avhända sig möjligheten att göra den rättvis.

Herr talman! Så här omedelbart efter middagsrasten, när kammaren präglas av stillhet och frånvaro, framför allt när det gäller statsrådsbänken, är det väl med en viss tveksamhet som jag går uppi talarstolen. Men en monolog inför herr talmannen och de tappra som har tagit sig hit kan ändå alltid ha sitt värde, i varje fall från mina synpunkter.

Vi hade utvecklingen under kontroll och kunde tala om sunda statsfinanser. Under perioden efter 1976 och fram till 1979 — och jag försäkrar, herr talman, att det inte blir bättre under 1980 — visar utvecklingen ett helt annat resultat, och det är hur statsinkomstökningen har upphört men utgifterna årligen har ökat med 17,5 Ro. Resultatet kan bara bli ett, och det är att en tidigare stark budget under den socialdemokratiska regeringen, när vi lämnade över 1976, har urholkats till en rekordsvag budget med en underbalansering och ett upplåningsbehov som inte har så många motstycken i den industrialiserade världen. Enligt Svenska Dagbladet av den 7 dennes har vi nu det proportionellt största budgetunderskottet i västvärlden. Denna redovisade misskötsel av nationens ekonomi förklaras med stor uthållighet och energi med det felaktiga påståendet att grunden till utvecklingen ligger i politiken som fördes före regeringsskiftet. Jag skall, även om jag inser det meningslösa i att i detta sammanhang syssla med den ekonomiska historieskrivningen, göra ett par randanmärkningar, delvis därför att jag så ofta ställs till ansvar för vad som hände före 1976. Vi hörde att Gösta Bohman var förgrymmad på Olof Palme för att han talade om det förflutna. Nu är han ju inte här, så han behöver inte bli förgrymmad på mig. Men själv har jag en känsla av att Gösta Bohman har svårt för att tala ekonomi utan att gruva sig just över det förflutna. Denna bedrövliga utveckling av statsfinanserna kan under inga förhållanden skyllas på den internationella konjunkturutvecklingen. Den är självförvållad och hemlagad genom de misstag som den borgerliga regeringen startade sin regeringsperiod med — misstag som kulminerade 1977. Jag behöver inte erinra om dem, de har upprepats till leda många gånger. Förhoppningarna om att man via valutakursförändringar skulle vinna marknadsandelar för exporten misslyckades kapitalt, då företagen utnyttjade devalveringarna till att höja priserna i stället för att vinna marknadsandelar. Och den svångremspolitik som ofta har påtalats skapar naturligtvis en revanschkänsla på löntagarsidan som helt enkelt måste få utlösning. Efter år av standardsänkning parallellt med vittnesbörd om hur skattesänkningar generöst fördelades till företag och högre inkomsttagare, blev kraven i årets avtalsrörelse både naturliga och förklarliga. Resultatet beskrivs från borgerligt håll som betungande för företagens ekonomi och för samhällsekonomin i stort. Det handlar emellertid inte om annat än att löntagarna återställer sin reallön. Som jag ser det har resultatet inte heller försämrat den svenska industrins förutsättningar att hävda sig på världsmarknaden. T. o. m. den ekonomiska expertisen börjar ju komma fram till den uppfattningen. Ekonomiministern och Svenska arbetsgivareföreningens ordförande börjar bli rätt ensamma kvar på den här klagomuren. Vi har upplevt en debatt som har rört sig om vilken part som skall vara löneledande på svensk arbetsmarknad. Man må ha vilken uppfattning som helst om detta, men det är ovedersägligen så att den offentliga sektorn med regeringens accept i år fick ange omfattningen och graden av lönehöjningarnai årets avtalsrörelse. Den del av avtalskomplexet som regeringen håller i angav riktlinjerna också för den privata arbetsmarknaden. Jag vet av erfarenhet att statens avtalsverk inte gör upp för den statliga sektorn med mindre än att man har regeringens accept i bakgrunden. Detta har ju också bekräftats av statsrådet Olof Johansson i dagens debatt, även om han i sitt andra inlägg kanske gjorde en del underliga krumbukter. Det är därför rimligt att regeringen tar sitt ansvar för årets lönerörelse och inte faller in i en allmän kör om att lönehöjningarna har varit för stora och att det var fel av den offentliga sektorn att vara den part som förlöste årets bundna situation på avtalsmarknaden. På fyra ställen i finansutskottets betänkande framför man beklagande över konsekvenserna av lönerörelsen. Sluta med det! Regeringen har ändå primärt sitt ansvar för uppgörelsen. Thorbjörn Fälldin framträdde i TV inför hela det svenska folket och vädjade till Svenska arbetsgivareföreningen — som ditintills hade sagt nej — att ta den här uppgörelsen, efter det att regeringen hade accepterat den för den statliga sektorn. Det kan under dessa förhållanden aldrig diskuteras bort att regeringen har det väsentliga ansvaret för den löneuppgörelse som har träffats innevarande år. Som gammal fackföreningsman har jag den uppfattningen — och jag hävdar den även i dag — att har man tagit en uppgörelse, så tillhör det anständigheten att man sedan också accepterar den och låter bli att gå och klaga över den — det är inte en trevlig syn. Den bräckliga gren som ekonomiministern klamrar sig fast vid när han försöker försvara vanskötseln av den svenska ekonomin under senare år brukar härleda sig från hans egna förklaringar av vad som hände under åren från 1974 och fram till regeringsskiftet. Vi beskylls för att under dessa tre år ha satt i gång en efterfrågan på den privata konsumtionssidan som skapade en snedvriden fördelning av de nationella resurserna och åstadkom balansproblem för vårt land i förhållande till omvärlden. Gösta Bohman brukar säga: Vi tog över en illa hanterad samhällsekonomi. Nu är den bättre, för nu har OECD varit här och talat om att man uppskattar sättet på vilket vi har hanterat ekonomin. Jag tar nu inte detta så förskräckligt allvarligt. Det ligger någonting i vad tidningen Expressen, som jag annars inte så ofta refererar, sade häromdagen: När man sätter ekonomerna i Paris tillsammans med ekonomerna i herr Bohmans kansli, så blir resultatet något av en korsbefruktning. Jag har roat mig med att läsa i de gamla akterna om vad som hände på den politiska fronten under de här åren, och det har tvivelsutan sitt stora intresse. Då jag inte vill göra gällande att Gösta Bohman medvetet vilseleder svenska folket, är det jag nu relaterar förmodligen en stor och överraskande nyhet för ekonomiministern — han är ju inte här nu, men jag hoppas att han läser protokollet. 1974 avlevererade samtliga borgerliga partier under den allmänna motionstiden motioner i vilka man hävdade att det var nödvändigt med en mera expansiv ekonomisk politik än den som presenterades i den socialdemokratiska regeringens finansplan. Man aktualiserade kravet på skattesänkningar — man krävde en högre privat konsumtion vid sidan om lönehöjningarna. Moderaterna gick här i spetsen. Centerpartiet och folkpartiet hade samma bedömning när det gällde behovet av en ekonomisk stimulans. Politiken behövde ett mera expansivt inslag, sade man, och framför allt var det privatkonsumtionen som behövde stimuleras.

Året därpå, 1975, repeterade man sina politiska överbud. Då jag lade fram kompletteringspropositionen i april månad 1975 krävde moderaterna på nytt att mervärdeskatten skulle sänkas. Mellanpartierna föreslog en tidigareläggning av barnbidragshöjningen, en förstärkning av bidragen till kommunerna och en reduktion av arbetsgivaravgiften. Alla de här efterfrågestimulerande åtgärderna föreslogs av den borgerliga oppositionen efter det att arbetsmarknadens parter hade träffat sina avtal för 1975 och 1976. Det är de avtal som man nu i efterhand beskärmar sig över — man säger att de gick alldeles för långt. Gösta Bohman var på den tiden den ståndaktige tennsoldaten. Han är det väl fortfarande, hoppas jag, men i vart fall var han det på den tiden, när det gällde att bjuda över och stimulera den privata konsumtionen. Han ändrade sig inte heller 1976, när jag lade fram min sista finansplan. Han ansåg att en omläggning av den ekonomiska politiken i expansiv riktning var riktig och erforderlig. I den avslutande TV-debatten före valdagen 1976 hade samtliga tre borgerliga partiledare spenderbyxorna på sig och lovade trots Olof Palmes och mina varningar skattesänkningar och ökade favörer till väljarna. Herr Bohman har här i dag talat om konflikten mellan privat och offentlig konsumtion. Jämviktsriksdagen från 1974 till 1976 präglades av en ständig kamp från den socialdemokratiska regeringens sida mot de borgerliga partiledarnas försök att sabotera en riktig politik. Först efter 1976 fick ni tillfälle, herr budgetminister, att praktisera era idéer, med känt resultat. Den här olyckliga utvecklingen, som vi har upplevt under den borgerliga regeringens hantering av statsfinanserna och samhällsekonomin, har fört oss in i ett besvärligt läge. Nonchalansen från regeringens sida gentemot den stigande statsupplåningen har ni försökt camouflera genom ett allmänt tal om att den är riktig och nödvändig med hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det skulle, enligt budgetministern, vara någonting av en gammalmodig uppfattning, om man understryker sambandet mellan statens utgifter och inkomster i budgeten. Budgeten skall passa i samhällsekonomin, har det hetat, och då är underskottet en mera sekundär företeelse. Resultatet av detta lättsinniga resonemang upplever vi nu, när regeringen har nått fram till en senpåkommen klarhet och lovar bot uch bättring men gör det på sitt speciella sätt. Vi är emellertid i ett läge där vi tvingas till en utlandsupplåning på ett par miljarder i månaden — en takt i upplåningen som, om den fortsätter, kommer att representera ca 25 miljarder per år. Sverige har satt en ära i att vara en kreditvärdig nation med ett gott anseende utomlands, och när den borgerliga regeringen startade sin låneverksamhet skedde det i ett sällsynt bra utgångsläge. Den situationen försämras så länge trafiken nu fortgår. Och det är som jag ser det kanske den allvarligaste situationen vid en bedömning av det ekonomiska framtidsperspektivet. Det har sagts många gånger att under den här tiden har vi haft en tredubbling av statsskulden, där den nu tenderar till 200 miljarder, ett budgetunderskott som rasat upp till 55-60 miljarder, en statlig utlandsskuld som vid årets slut kommer att tangera den enorma summan av 40 miljarder och inga tecken på förändringar. Det här är en situation som inte alls stämmer överens med den lysande beskrivning som statsministern av någon underlig anledning kostade på sig i sitt inlägg tidigare i dag. Det tycks som om regeringen verbalt — jag understryker uttrycket verbalt — har bestämt sig för att nu skall det tas ett krafttag. Och det blir förmodligen — om det blir något — den offentliga sektorn som skall vara den del av samhällsekonomin där besparingarna och indragningarna skall ske. Herr Bohmans senaste TV-framträdande, fredagen den 6 juni, som jag avlyssnade, gav intresserade lyssnare och åskådare följande svårförklarliga besked. Regeringen har bestämt sig för att den skall spara 7-9 miljarder, men den har inte bestämt hur. Andra ledamöter av regeringen har varit ute och paxat för sina områden och sagt att just där skall det inte sparas. Det finns anledning att göra ett par enkla konstateranden, herr talman, som ofta glöms bort i den allmänna debatten. Vi har glädjande nog varit i stort sett politiskt eniga om att samhället har ett ansvar för sysselsättningens uppehållande. Vi har under de senare åren fått förlita oss på den offentliga sektorns behov av arbetskraft för att fullgöra våra sysselsättningsambitioner. Vi har upplevt hur den svenska industrin under senare år avskedat något hundratusental av sina anställda. Den offentliga sektorn har fått ta emot dem och ge dem anställningar och har dessutom tagit hand om det nytillskott som befolkningsutvecklingen levererat. Jag har lagt märke till att många inbillar sig att svensk industri skall kunna återanställa de hundratusentals som avställts och därutöver ta emot tillskottet på arbetsmarknaden. Det är ett barnsligt önsketänkande. Det kommer att röra sig om begränsade variationer i den industriella sysselsättningen framöver. Skall vi konkurrensmässigt kunna hävda oss internationellt är det genom en fortskridande teknisk utveckling och rationalisering. Man uttrycker det kanske enklast genom att säga: När den gamla maskinen är utsliten skall man sätta dit en ny och mer effektiv maskin. Den nya maskinen hanteras av färre anställda, men den svarar trots detta för en större kapacitet. I den tekniska utvecklingsoch rationaliseringsprocessen ligger perspektivet av en krympande eller i bästa fall oförändrad industriell sysselsättning rent personalmässigt. Sätter vi problemet i samband med datateknikens utveckling framstår personalexpansionen inom industrin som obefintlig. Den här utvecklingen måste balanseras genom expansion på andra områden, handel och servicenäringar, både i privat och i offentlig regi. Det avgörande är inte heller att vi registrerar en personmässig ökning av de industrianställda i framtidsperspektivet. Det avgörande är att den produktionsvolym som näringslivet svarar för ökar. Och det är inte antalet anställda som avgör om vi skall få balans i våra utrikes affärer. Det är produktionskapaciteten och varuvolymen som avgör detta. I framtidsperspektivet kommer detta att ske genom en teknisk utveckling och rationalisering. Den här alldeles avgörande synpunkten glömmer man ofta bort i den allmänna debatten. En del roar sig, herr talman, med att lägga ut texten, ofta i högst officiella sammanhang, på följande sätt. Den offentliga sektorn tar i dag, säger man, i runt tal två tredjedelar av bruttonationalprodukten. Under de gångna decennierna har denna utveckling, med en allt större tyngd för den offentliga sektorn, varit alldeles uppenbar. Om man drar trenden vidare, säger man, i den påbörjade riktningen slutar det med att om något eller några tiotal år tar den offentliga sektorn hela bruttonationalprodukten. Det framstår onekligen som ett ganska skrämmande perspektiv. Vi måste, säger man, styra över utvecklingen till den industriella och privata sektorn. Slutar man redovisningen här ger man onekligen åhörarna uppfattningen att vi alla till slut är portföljbärare och pappersvändare — byråkrater som administrerar varandra och donar med varandra. De flesta är väl beredda att erkänna att en sådan situation är omöjlig att leva i. Jag ber om ursäkt, herr talman, om jag en liten stund försöker fungera som pedagog, måhända med alltför enkla beskrivningar. Men när jag följer den allmänna politiska debatten har jag då och då en känsla av att det kan behövas. Ser man litet närmare på det här problemet blir både perspektivet och siffrorna annorlunda. Trots att 62 eller 63 70 av BNP räknas in i den offentliga sektorn, visar det sig att både den privata konsumtionen och näringslivets produktion har ökat tillfredsställande under låt mig säga 1950 och 1960-talen, framför allt under 1960-talet när den offentliga sektorn expanderade så starkt. Vi håller oss i dag med en privatkonsumtion i det här landet på 230 miljarder kronor. Den offentliga konsumtionen stannar på 130 miljarder kronor. Inom det svenska näringslivet uppgår investeringarna till nära 40 miljarder, medan de offentliga investeringarna, dvs. statens och kommunernas investeringar, stannar vid 26 miljarder. Därutöver har vi bostadsinvesteringar på 22 miljarder. Här finns det ju blandade ägarintressen: privata, bostadskooperativa och allmännyttiga och kommunala stiftelser. Förklaringen till de här motstridiga siffrorna är helt enkelt den att en väsentlig del av den offentliga sektorn ju avser transfereringar till hushållen och att, märk väl, en stor del av de statliga utgifterna direkt initierar en privat industriell verksamhet. Åtskilliga miljarder av försvarspolitikens utgifter, jag gissar på 5 miljarder, går till industrin i form av beställningar. Saab i Linköping, Bofors i Karlskoga och Bröderna Hägglund i Örnsköldsvik är tre exempel på privata industriföretag som arbetar för försvarets räkning. Privata entreprenörer tar sin sysselsättning i vägverkets byggnationer. Vattenfalls investeringar ger arbete för den turbinoch elmaterialproducerande privatindustrin. Svenska arbetsgivareföreningens ordförande utnyttjar i sin verksamhet det resonemang som jag antytt. Han är trots detta en av dem som brukar dra de här obehagliga trenderna, som skall visa att det inte blir någonting kvar för den privata sektorn. Privata byggare svarar dock för skolbyggen och andra statliga och kommunala anläggningar. Den statliga och kommunala sektorn initierar och möjliggör existenser och aktiviteter i en rad privata företag. De rena transfereringarna — folkpensioner, barnbidrag och sjukersättning — blir pengar i händerna på människor och omsätts i privat efterfrågan. Går barnbidragen till kläder är det privata handlare och tekoproducenter som svarar för leveranserna. Går pengarna till livsmedel kan man följa händelsekedjan på samma sätt. De offentliganställda — de må vara militärer, läkare eller civila tjänstemän i övrigt — konsumerar inte på något speciellt sätt utan som alla andra människor. De köper sin Volvobil och sin Saabbil och medverkar till att hålla bl.a. dessa båda biltillverkande företags verksamhet och vinster uppe. Jag vill summera det hela så här: Framtidsperspektivet ger oss klart besked om vikten av att behålla den offentliga sektorns aktiviteter, om vi gör anspråk på en harmonisk samhällsutveckling i folkflertalets tjänst och dessutom om vi gör anspråk på att kunna klara den något så när fulla sysselsättningen. Herr talman! Håller vi fast vid att folk skall ha arbete, så har vi att välja mellan att utnyttja de områden där behoven av insatser är långt ifrån tillfredsställda eller att leva vidare med otillfredsställda behov och satsa pengarna på beredskapsarbeten och arbetslöshetsunderstöd. Kostnadseffekterna torde vara i stort sett likvärdiga. Men i valet mellan de båda alternativen kommer vi att föredra arbete på den normala arbetsmarknaden framför AMS-aktiviteterna, hur prisvärda och nödvändiga de senare än är. Detta bör man komma ihåg, när man från regeringens sida nu rasar ut och drar svärdet mot den offentliga sektorn och försöker göra gällande att det är en absolut motsatsställning mellan den privata och den offentliga sektorn. De hänger ihop så mycket som man kan begära. När det gäller att komma till rätta med underskottet i statsfinanserna, att få balans i budget och utlandsaffärer, är det naturligtvis fråga om såväl export som import. Det är fråga om att vi har en produktionskapacitet som utnyttjas fullt ut — det har sagts tidigare här i dag — och ger sitt fulla bidrag till balansen i ekonomin och kan ersätta en hel del av den valutakrävande importen. Jag är medveten om att det i det näraliggande perspektivet finns ett starkt behov av att åstadkomma denna balans för att eliminera statens väldiga upplåningsbehov. Regeringen har stirrat sig blind på att den operationen skall ske, som det heter, i allt väsentligt via besparingar, och besparingar på offentlig sektor. Som gammal finansminister har jag fått lära mig att spara, och jag har stor respekt för alla ansträngningar i den riktningen. Men jag vet i stort sett var gränsen för besparingarna ligger, då de skall omsättas i det praktiska politiska livet. Jag är övertygad om att regeringen kommer att misslyckas, om maninbillar sig att man över offentlig sektor skall kunna spara summor som — det har ju sagts — börjar nalkas tiomiljardstrecket. Skall man komma till rätta med problemet, så får man inte bara ensidigt titta på utgiftssidan. Man får också se på inkomstsidan. Jag har försökt ge den uppfattningen till känna i ett par tidningsartiklar. Med hänsyn till den utveckling vi har nu vet vi att en fortsatt indexreglering av statsskatten under 1981 kräver lågt räknat 7 miljarder. Med dagens officiella publikationer har vi ju fått ett besked från prisoch kartellnämnden som innebär att vi från den 1 juni 1979 till den sista maj 1980 har haft en konsumentprisstegring på 13,4 20. Så hög prisstegring har vi sannerligen inte räknat med när vi har diskuterat vad denna indexering av statsskatten kommer att innebära i form av dränering av statskassan. Jag har gjort mig till tolk för uppfattningen att indexregleringen av skatten skall slopas. Vi får då en bättre fördelning i förhållande till bärkraften när vi skall möta framtidens påfrestningar — vilket kanske inte någon av oss slipper undan. Vidare har jag gjort mig till tolk för uppfattningen att återkrävning av de s.k. arbetsgivaravgifterna är en riktig och befogad åtgärd, dels därför att de tidigare har avräknats i lönediskussionerna, dels därför att ingen har möjlighet att förvägra Svenska arbetsgivareföreningen rätten att föra in en sådan kostnad som ett argument i sina kommande lönediskussioner. Jag har nämnt att varje procent ger mellan 2,5 och 3 miljarder. Dessa båda åtgärder ger utrymme för rättvisa justeringar även av skattepolitiken — och möjligheter att försvara den sociala tryggheten. Det var ju 4 20 som man lämnade tillbaka av dessa redan avstådda avgifter. Jag tror att åtgärderna blir nödvändiga för att snabbt förstärka budgeten. De kan längre fram avlösas av produktionsfaktorsskatt, som vi har talat om från socialdemokratins sida. Men jag ser inte några praktiska möjligheter att förverkliga en produktionsfaktorsskatt förrän tidigast 1983, och jag har den uppfattningen att en förstärkning av statsfinanserna kommer att krävas dessförinnan. Att glömma bort inkomstoch skattepolitiken när man talar om nödvändigheten av att reducera statsupplåningen är — försäkrar jag, herr budgetminister — att avsäga sig möjligheten att genomföra operationer. Det vore önskvärt om regeringen relativt snart tänkte över detta. De inbördes motsättningarna inom regeringen — förklarliga då den består av tre skilda partier med än så länge, i varje fall utanför kanslihuset, klara skillnader i de politiska värderingarna — blir sannolikt oöverkomliga i en besparingsoperation av den omfattning som av och till annonseras. Folkpensioner, sjukförsäkring, barnomsorg, social bostadspolitik och u-hjälp är områden där svårigheterna för regeringens ledamöter att presentera nämnvärda besparingar med hänsyn till folkets reaktioner är uppenbara. I dag har frågan ställts hur man tänker hantera folkpensionerna. Jag har dragit den slutsatsen, bl.a. av statsministerns inlägg, att när det gäller grundpensionerna och pensionstilläggen skall man slå vakt om dem. Däremot vill man förbehålla sig rätten att diskutera värdesäkringen av ATP-pensionen.

Sedan reformen hade genomförts har det inte varit några attacker mot ATP eller dess värdebeständighet. Här skulle jag vilja ge herr Mundebo ett gott råd: Fundera inte på sådana tankegångar — de är dömda att misslyckas. Erinra sig litet grand av diskussionen 1958 och 1959 samt därefter, och jag gissar att ni är tillräckligt försiktiga för att dra er tillbaka på den punkten. Ni angriper inte de här områdena ostraffade — det försäkrar jag — framför allt därför att det skulle drabba så många av nationens mindre bärkraftiga medborgare. Inte lever de som har en ATP-pension något luxuöst liv — sannerligen inte. Pensionen skall motsvara medelinkomsten av de tidigare 15 bästa åren. I den här utvecklingen med en snabb prisstegring ger medelinkomsten av de tidigare 15 bästa åren inte utrymme för någon luxuös levnadsstandard, framför allt inte om inflationen skall fortsätta — tyvärr tycks det vara många tecken som talar för att den kommer att göra det. Ni kommer, herr Mundebo, om den operationen skall ge några effekter och programmet lyckas, att få vända er till de bättre ställda — era egna uppdragsgivare — och av dem kräva de väsentliga uppoffringarna. Jag är alldeles övertygad om att ni inte heller klarar er med att ge er på bensinen, spriten och tobaken. Vi hörde redan i morse när vi vaknade och slog på Sveriges Radio talas om den nedgång i förbrukningen av de här varorna som blev en följd av de senaste skattejusteringarna, en nedgång som kommer att ytterligare accentueras ifall man ger sig på dessa områden nu igen inom en ganska snar framtid. Med åtskilliga av dessa varor är det ju tyvärr på det sättet att människor som brukar dessa varor men inte missbrukar dem blir försiktigare i sina inköp när de kommer upp i prislägen som för människor i allmänhet framstår som alldeles orimliga. Herr talman! Jag kanske har hållit på i de 20 minuter som jag antecknade mig för, men eftersom jag har suttit troget i bänken och avlyssnat den här långa debatten i dag kanske kammaren förlåter mig om jag litet överskrider tiden. Jag brukar ju inte ta kammarens tid i anspråk tillnärmelsevis i den utsträckning som jag tidigare haft för vana att göra. Regeringen talar om för oss att ämbetsmännen nu skall analysera det material som skall ligga till grund för sparandet. Därefter skall regeringen i samband med höstens budgetarbete söka sig fram till besparingsåtgärderna — i bästa fall med ikraftträdande vid årsskiftet, i annat fall med ikraftträdande den 1 juli 1981. Skall vi vänta på ingripandena från regeringen i tolv månader är det inte utan att jag ser med djup oro på den utveckling som vi nu kan konstatera. Vi befinner oss i en situation, där vi har ett utflöde av svensk valuta i en sådan utsträckning att den endast kan balanseras genom en lika intensiv upplåningsverksamhet utanför våra gränser. Är det meningsfullt att diskutera en nödvändig statsfinansiell sanering utifrån den planering som här har skisserats? Regeringen riskerar att komma för sent med sina åtgärder — brandkåren rycker ut för sent, och det är möjligt att det då redan har brunnit för mycket. När vi från socialdemokratins sida envisas med att ställa dessa frågor är det inte bara för att göra livet olustigt för herr Mundebo och hans kolleger, utan det är helt enkelt därför att vi är misstänksamma mot vad ni bär i skölden och inte vågar tala om för svenska folket. Jag har lagt märke till att folkpartiets ledare — Ola Ullsten, som tyvärr inte är här just nu — var ute och talade för sitt partifolk på Mälaröarna under söndagen.

Ola Ullsten håller ett offentligt tal, som pressen naturligtvis livligt upptecknar. Ett likalydande referat fanns även i Svenska Dagbladet. Ola Ullsten talar för eliten bland sina partivänner och gör klart för dem att här går moderaterna och myser av förtjusning över förslag till sparåtgärder som drabbar de svaga i samhället. Är det då underligt, herr Mundebo, att vi envisas med att fråga vad ni har i skölden? Vad är det ni går och funderar på? Tänker ni ge er för de där moderaterna, som skall attackera de små i samhället, eller har ni råg i ryggen så att ni kan sätta herr Bohman och hans övriga moderata kolleger i regeringen på plats när de nu är ute, enligt herr Ullstens vittnesbörd, och jagar de små i samhället? Det finns anledning att ställa den frågan, och det finns anledning att få ett besked på den punkten. Herr talman! Jag har måhända ett par små repliker att i efterhand komma tillbaka med, och jag ber att få ta kammarens tid i anspråk för dem. Jag skall då hålla tiden litet bättre.
Herr talman! Det är med betydande tvekan som jag erbjuder Gunnar Sträng den chansen. Jag är väl medveten om kammarens arbetsplanering och ledamöternas åstundan att få skrida till votering. Jag skall för min del fatta mig väldigt kort och svara på den fråga som Gunnar Sträng ställde i slutet av sitt anförande. Visserligen har den besvarats ett tiotal gånger i dag, men jag kan ge svaret en gång till: När förslagen är färdiga kommer vi självfallet att redovisa dem. Vi kan tänka oss in i den situationen att Gunnar Sträng under sina drygt 20 finansministerår dag för dag hade fått frågorna: Vad innehåller de här förslagen? Vad betyder de? Hur ser de ut? Vi vet alla vilka svar vi fick, och vilka svar massmediafolket fick. De svaren var rätt hårdföra ibland. Det är ganska naturligt, vilket parti det än är som svarar för utarbetandet av en budget, att först vilja arbeta fram förslagen innan man redovisar dem. Vi har faktiskt ändå lämnat en form av redovisning. Vi har pekat på volymen, på inriktningen och vi har lämnat exempel på vilka områden vi för tillfället arbetar med. Jag vill än en gång påminna om det som står i propositionen. Den är värd att läsa för där ges besked beträffande många av de frågor som varit uppe i debatten i dag. Där sägs bl.a. att målinriktningen för nästa år är en budgetförstärkning med 7 miljarder kronor jämfört med en långtidsbudgetberäkning. Jag vill betona ordet budgetförstärkning. Det sägs alltså inte att det enbart är fråga om ett sparprogram, utan det är en förstärkning av budgetsaldot med 7 miljarder. Det sägs också att detta väsentligen skall uppnås genom nedskärningar på utgiftssidan. Låt oss återkomma till förslagen tidigt i höst när vi räknar med att de på de flesta punkterna skall vara klara. Vi har fått mycket kritik för budgetunderskottets nuvarande storlek — berättigad kritik för att budgetsaldot är för stort. Vi har också kunnat notera att budgetunderskottet hade varit i det närmaste lika stort med socialdemokratins alternativa politik. Kritiken bör därför också vara en självkritik. Jag noterar att socialdemokraterna inte är beredda att redovisa några förslag till besparingar, utan de tycks huvudsakligen i allt väsentligt vilja gå skattehöjningarnas väg. Det är de bäst ställda som i första hand skall bära de många skattehöjningarna, säger Gunnar Sträng. Ja, om vi skulle ta ut en beskattning på 100 96 på alla inkomster över 100 000 skulle vi till statskassan få in ytterligare 2 miljarder. Längre än till 100 96 vill väl inte ens Gunnar Sträng gå. Det gjorde man visserligen en gång under mitten av 1970-talet, men då backade man tillbaka. Genom sådana skärpningar av inkomstskatten löser vi inte några balansproblem när budgetunderskottet i dagsläget ligger på 50 miljardersnivån. Vi löser dem inte heller genom att lägga kraftiga snabba höjningar på de sociala avgifterna. Jag tror att vi väsentligen måste gå på utgiftsbegränsningarnas väg. Och vi måste gå en bit på skattehöjningarnas också, men det är inte där vi löser balansproblemet.

Herr talman! Jag tror att jag i mitt huvudanförande gav klart besked om varför vi är misstänksamma. Den part i regeringen som har de flesta väljarna bakom sig är enligt herr Mundebos partiordförande ute på jakt efter de svaga i samhället. Det ger oss anledning att fråga: Vad är det som är på gång? Jag kan försäkra herr Mundebo att under alla de år jag var finansminister var ingen av mina regeringskolleger ute i sådana ärenden. Herr Mundebo påpekar att han inte bara har talat om besparingar utan också om budgetförstärkningar. Dessa budgetförstärkningar får inte ta sig uttryck i någon skärpning av skatten i annan mån än i form av punktskatter på bensin, sprit och tobak — möjligen också på eldningsolja. Något annat har jag inte hört talas om. Och som jag redan sagt tror jag inte att herr Mundebo får in några pengar på det sättet. Man kan beskriva inför riksdagen att dessa punktskatter kommer att ge så och så mycket, men när herr Mundebo sedan skall räkna kassan blir han djupt besviken. Han når inte det mål som han är ute efter att nå, om han inte är beredd att ta itu med det gamla reguljära skatteproblemet. Där har jag skisserat en framgångslinje. Det är möjligt att man kanske inte skall tro så mycket på herr Bohman. Jag skall återkomma till det i mitt sista inlägg, herr talman, för att inte nu dra över tiden för den här repliken. Herr Mundebo var ju med vid Hagaöverläggningarna och känner till hur det gick till då. På förslag av herr Mundebos dåvarande partiledare strök vi begränsningen i uttaget av socialavgifter och fick den effekten att beskattningen i något specifikt fall översteg 100 96, den s.k. Pomperipossaeffekten. Det var en icke avsedd effekt, och därför skall jag inte skylla vare sig herr Helén, herr Mundebo eller någon på vår sida för den. Vi hade god tid på oss att reparera den effekten under de år som följde. Ingen i det här landet drabbades av den hundraprocentiga eller mer än hundraprocentiga skatteeffekten.
Herr talman! Jag är medveten om att Gunnar Sträng skulle bli djupt besviken, om han skulle få gå ut till sommarferierna utan att få chansen till en andra replik. Låt mig göra ett sakligt påpekande och en annan notering. Socialavgiftstaket har herr Sträng nämnt många gånger och talat om hur det kom till. Men varje gång glömmer herr Sträng nämna att det var ett förslag från LO som vi resonerade om. Sedan har jag noterat att Gunnar Sträng och andra socialdemokrater är misstänksamma. Det har ni talat om varenda dag sedan mitten av september 1976, så det har jag som sagt noterat. Det skulle kanske vara bra om ni vore litet mer sparsamma med att lägga fram förslag som, om de bifölls, skulle betyda ytterligare statsutgifter. Om ni ville medverka till att gå utgiftsvägen och begränsa statsutgifterna skulle vi få det lägre budgetsaldo som ni i debatterna så livligt talar för och som jag så gärna skulle vilja ha.

Herr talman! Jag hoppas att Ingemar Mundebo som den på det hela taget korrekte politiker han är ger mig svaret på min fråga i sin sista replik — själv har jag inte några flera inlägg. Jag har alltså frågat: Ligger det någonting i vår misstänksamhet mot den här besparingsaktionen? Den misstänksamheten är helt förklarlig efter herr Ullstens beskrivning av moderaternas uppfattning om hur besparingarna skall göras. Här måste såvitt jag förstår herr Mundebo med hänsyn till sitt eget politiska anseende säga antingen att herr Bohman har rätt eller att herr Bohman har fel; vi skall hålla herr Bohman i nackskinnet, så att han inte får flyta ut på det sätt som herr Ullsten anser att herr Bohman ämnar göra. Jag känner Gösta Bohman sedan gammalt. Som den vänlige man jag är har jag ibland sagt mig att man inte får ta honorn på orden — han är en impulsiv man. Men han är inte alltid så där sanningsenlig — jag vågar säga det, efter alla de debatter jag har haft med honom. Jag är inte så brutal som herr Mundebos partiledare — jag går vidare i referatet av det intressanta söndagsföredraget. Ola Ullsten åberopade enligt detta moderaternas väl genomtänkta och genomförda lögnpropaganda mot folkpartiet. Det var hårda bud. Han skall ha sagt: Ni skall inse när ni hör moderaternas gnällande att detta är väl genomförd lögnpropaganda. Så brutalt brukar jag inte uttrycka mig — inte ens mot politiska motståndare. Och det här är samtalstonen i familjekretsen i den borgerliga regeringen när man reser ut på söndagarna! Jag frågar mig: Hur skall svenska folket kunna förlita sig på en regering, vars medlemmar så öppet demonstrerar sin ovilja mot varandra i offentliga anföranden som här har skett? Men detta var sagt litet en passant. Ge mig besked, herr Mundebo: Är det herr Bohmans jakt på de svaga som skall prägla besparingarna, eller är herr Ullstens uttalande någonting som vi inte behöver fästa oss vid? Då är vi litet lugnare.
Herr talman! Jag är inte säker på att jag kan skingra Gunnar Strängs misstänksamhet. Jag kan visserligen göra det i sak, men jag tror att Gunnar Sträng skulle betrakta sig som arbetslös om han inte finge fortsätta att vara misstänksam, oberoende av vilka besked i sak jag kan ge. Beskeden i sak är nämligen givna i propositionen, både när det gäller volymen, inriktningen och fördelningen på utgiftssidan och inkomstsidan, och jag ber än en gång att få anbefalla ett ingående studium av det dokumentet. Vi har också markerat att operationen skall göras med stark hänsyn till sociala och fördelningspolitiska effekter. I finansutskottets betänkande sägs, har jag sett, att det kan vara naturligt att göra en översyn av genomförda reformer. Att det kan leda till förslag till förändringar finner finansutskottet naturligt. Det tycker jag är en riktig utgångspunkt när man bedömer samhällets reformarbete. Men för att sommaren inte skall präglas för mycket av misstänksamhet vill jag än en gång säga: Det står klart angivet i propositionen att det här budgetarbetet skall präglas av en stark hänsyn till sociala och fördelningspolitiska effekter.

Herr talman! När vi i dag diskuterar den ekonomiska politiken och propositionen 1979/80:150 rörande de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetregleringen, väger den kommunala biten i detta sammanhang tungt. I nationalräkenskaperna indelas den offentliga sektorn i flera delsektorer, nämligen staten, kommunerna och socialförsäkringssystemet. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen här i kammaren diskuterat den kommunala ekonomin med anledning av dels statsverkspropositionen, dels den särskilda propositionen om den kommunala ekonomin och skatteutjämningssystemet. I båda dessa propositioner liksom i den nu behandlade propositionen har konstaterats att man måste dämpa den offentliga konsumtionen om vi skall komma till rätta med det växande budgetunderskottet. Om detta är alla i sak överens. Socialdemokraterna har vid alla tillfällen detta diskuterats också konstaterat att den kommunala ekonomin inte kan tillåtas expandera i den takt den hittills gjort. Därför är det så mycket mer förvånande och anmärkningsvärt att man från socialdemokraternas sida i den allmänna debatten låter påskina att det enbart är regeringen och de borgerliga ledamöterna i riksdagen som vill begränsa eller inte låta kommunerna få expandera i den takt de själva vill. Jag tycker att det är något av falskhetens spel och också en ansvarslöshet från det största politiska partiet i riksdagen i ett läge, då vi alla måste få människorna att förstå hur nödvändigt det är att vara återhållsam om vi skall få ekonomin att gå ihop. Herr talman! Det kan vara skäl att i detta sammanhang få ett historiskt perspektiv på den offentliga förbrukningen i förhållande till bruttonationalprodukten.

Staten svarade för 27 miljarder eller 9 26 av BNP, dvs. samma som 1965. Kommunerna förbrukade 48 miljarder eller 17 70 av BNP. I finansplanen 1980 under en borgerlig regering har vi en offentlig förbrukning av 140 miljarder eller 32 76 av BNP. Statens andel är nu 11 96 av BNP och kommunernas 91 miljarder eller 21 20 av BNP. Detta visar med all önskvärd tydlighet att en borgerlig regering på intet sätt har dragit ned den kommunala konsumtionen — snarare tvärtom. Det bevisar också att vi under åren från 1976 har fört över en hel del beslutsfunktioner till kommunerna med åtföljande finansiella resurser. Men det är just mot den bakgrunden som det nu är angeläget att inte försätta kommunerna i en tvångssituation genom beslut här i riksdagen som inte är kostnadsmässigt beräknade för kommunerna. Det är också vad föredraganden påpekar i propositionen om de kommunala frågorna i finansplanen. Samtidigt konstateras att kommunerna själva också har ett stort ansvar för att hålla tillbaka konsumtionsökningen. Finansutskottet konstaterar att en fortsatt kommunal expansion i nuvarande takt kommer att omöjliggöra en nödvändig utbyggnad av den konkurrensutsatta sektorn. Inte minst gäller det att tillgodose näringslivets arbetskraftsbehov. Den kommunala konsumtionen ökade 1979 i volym med 4,5 Jo. I år beräknas ökningen bli 4 96. I kalkylerna för 1981 och 1982 i den reviderade finansplanen har den kommunala konsumtionsökningen i båda de alternativ som räknats fram förutsatts komma att begränsas till 3 90 år 1981 och 2,5 90 1982. Detta skall man se mot bakgrund av att beräkningarna av den privata konsumtionen blir betydligt lägre. Den kommunala sektorn prioriteras ändå trots den hårda neddragningen. Men som finansutskottet också konstaterar går det knappast att nå en sådan kraftig neddragning av kommunernas expansionstakt, även om man prioriterar hårt bland alla nya utgifter. Det blir också nödvändigt att ompröva redan antagna planer och program för de närmaste åren och att banta dessa. Sett utifrån detta perspektiv måste också de bindningar som statsmakterna tidigare lagt på kommunerna i flera fall frigöras, så att inte den kommunala självbestämmanderätten beskärs. Det måste, med andra ord, finnas kvar ett utrymme för kommunerna att själva besluta och prioritera inom. I motion 2063 av Olof Palme m.fl. konstateras att regeringen med sin politik har reducerat den kommunala självstyrelsen till att få välja mellan var nedskärningarna i befintlig verksamhet skall göras för att ge utrymme för effekterna av olika statliga beslut. Jag tycker det är litet väl pretentiöst av socialdemokraterna att motivera en begränsning av den kommunala självbestämmanderätten med beslut som socialdemokraterna själva varit med om att få fatta och som har konsekven ser för den kommunala ekonomin. Det finns, som jag ser det, ingen skillnad i synsätt mellan majoriteten i finansutskottet och reservanterna när det gäller att bevara den kommunala självbestämmanderätten. Vi menar liksom reservanterna att överläggningar skall ske kontinuerligt mellan kommunförbunden och staten. Det är också föredragandens uppfattning och mening i propositionen. Går man sedan över till de konkreta områdena som anges i propositionen, inom vilka planerna kan komma att revideras, kan man även här konstatera att det inte finns några skillnader mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen. Skall man vara elak kan man säga att här har socialdemokraterna velat reservera sig för reserverandets skull. Men, herr talman, jag upprepar vad jag sagt i min inledning. Jag tycker att det är ohederligt av socialdemokraterna att försöka framställa skillnader som inte finns. Detta får naturligtvis till följd att det blir svårt att få kommuner med socialdemokratisk majoritet att följa de riksdagsbeslut om ekonomiska frågor som berör kommunerna. Om vi bortser från bakgrunden, vems fel det är att svensk ekonomi kommit i en besvärlig situation, måste alla krafter nu hjälpas åt att vrida detta rätt så snart som möjligt. Det ansvaret borde man kunna kräva av riksdagens största parti. Beträffande barnomsorgen understryker finansutskottet att den väger tungt inom den kommunala konsumtionen och hur kommunernas planer kommer att öka konsumtionsutrymmet inom denna sektor. Majoriteten i finansutskottet anser, liksom föredraganden, att det är nödvändigt att se över nyttjandegraden inom barnomsorgen i hela landet och försöka effektivisera denna. Socialutskottets yttrande över barnomsorgen innehåller likartade antydningar. Beträffande långtidssjukvården betonar socialutskottet i sitt yttrande att den överenskommelse som träffats mellan Landstingsförbundet, sjukvårdshuvudmännen och socialdepartementet om 2 000 platser per år 1980-1981 i huvudsak skall gälla. Finansutskottet har här ingen annan mening än att vad som är avtalat skall gälla. När det sedan gäller de fortsatta planerna efter 1981 finns det inget avtalat, utan här hänvisar socialutskottet till sjukvårdshuvudmännens kommunala långtidsplaner, som anger att det behövs ca 2375 platser per år. Här får förhandlingar ske i en framtid mellan kommunerna och socialdepartementet. Finansutskottet menar, liksom föredraganden, att det bör vara möjligt att framöver bygga ut sjukvården för de äldre genom en större satsning på social hemtjänst, sjukvård i hemmet och övrig primärvård. Slutligen när det gäller den av riksdagen nyligen antagna socialtjänstlagen har finansutskottet hänvisat till vad utskottet tidigare har sagt och riksdagen också anslutit sig till i fråga om den kommunala ekonomin. Åtgärder i anslutning till genomförande av den nya lagstiftningen får genomföras i den takt de ekonomiska förutsättningarna medger. Det betyder att är inte kostnaderna för kommunerna beräknade och finansierade kan heller inte lagen träda i kraft 1982, utan den får då skjutas upp tills en godtagbar finansiering skett. Men dessa frågor kommer också upp vid de överläggningar som skall ske mellan staten och kommunerna. I det sammanhanget har jag ingen annan mening än vad som framgår av finansutskottets majoritets yttrande, och det har vad jag förstår socialdemokraterna ställt sig bakom. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Dagens långa debatt har i stor utsträckning haft karaktären av allmänpolitisk debatt. I likhet med Gunnar Sträng skall jag i dag, herr talman, i mitt inlägg ta mig friheten att strikt hålla mig till samhällsekonomiska frågor. Det som utmärkt den senare delen av 1970-talet är att vi inte utnyttjat våra ekonomiska resurser. Det har lett till att vi fått en svag ekonomisk tillväxt. Men den svaga industriella expansionen är i grunden en följd av, inte en orsak till, mer grundläggande faktorer. Det dåliga resursutnyttjandet har dock skapat svåra problem i den svenska ekonomin, i vår utrikesbalans, beträffande statsfinanserna, vad gäller vår industriella kapacitet och i fråga om bostadsförsörjningen. Men det är effekterna av en dålig ekonomisk politik för vårt resursutnyttjande som är det centrala. Jagskall till att börja med här använda ett tillväxtmått för att karakterisera bristen på resursutnyttjande i den svenska ekonomin. Jag gör det inte för att jag ser tillväxt som mål eller som en lösning på våra problem; men det är ett behändigt sätt att karakterisera de förluster som svensk ekonomi fått bära på grund av ett lågt resursutnyttjande. På kammarens bildskärm visas just nu en tabell. Idén bakom tabellen är enkel. Den första kolumnen i tabellen visar den verkliga bruttonationalprodukten i miljarder kronor, i 1979 års priser. Detta är faktiska siffror och visar alltså hur mycket vi totalt producerat i landet varje år sedan 1974. Nästa kolumn i tabellen bygger på konstruerade siffror. Den visar ett mått på möjlig BNP. 1974 var det senaste år då vi hade fullt kapacitetsutnyttjande i den svenska ekonomin. Om vi också under de följande åren hade kunnat nyttja våra resurser någorlunda fullt ut hade vi kunnat växa med 3,5 70 om året. Siffrorna över möjlig BNP visar vilka inkomster vi då hade kunnat disponera över. De två sista kolumnerna ger mått på hur mycket vi förlorat, det s.k. BNP-gapet, dels i miljarder kronor, dels i procent av BNP. Vi ser att de stora förluståren var 1977 och 1978, då förlusterna sprang upp till i runt tal 50 miljarder kronor, och sedan har de legat kvar där. Siffran 3,5 Jo som mått på möjlig produktionsutveckling innehåller givetvis ett moment av godtycke. Den motsvarar dock ungefär den utveckling som förekommit i OECD-länderna. Det råder heller ingen tvekan om att om vi hade utnyttjat de resurser som stått till vårt förfogande så hade en utveckling av den typ som illustreras i tabellen kunnat bli verklighet. Den oerhört svaga ekonomiska utvecklingen och det dåliga resursutnyttjandet har givit upphov till många problem. Enklast att förstå är kanske När det gäller budgetens inkomstsida är sambandet mellan ekonomisk tillväxt och statsinkomster klart och entydigt. Statens inkomster är i allt väsentligt en funktion av de totala inkomsternas utveckling. När därför den totala inkomstutvecklingen stagnerade under 1977 och 1978, så stagnerade också de offentliga inkomsterna. Statens inkomster sjönk med ungefär 3 miljarder kronor i fasta priser från mitten av 1976 till mitten av 1978. Statsinkomsternas andel av BNP sjönk också markant; härtill bidrog inte minst de sänkningar av arbetsgivaravgifterna som genomfördes under 1977. Det märkliga i sammanhanget är att under samma tid ökade de offentliga utgifterna mycket kraftigt. Från 1 juli 1976 till 1 juli 1979 steg dessa med 70 miljarder kronor i löpande priser eller med 7,5 20 om året i reala termer. Detta är en utomordentligt kraftig ökning, som innebär ett trendbrott — den är långt starkare än vad som förekommit under tidigare perioder. Utvecklingen efter det borgerliga regeringsövertagandet har varit mycket märklig i politiska, statsfinansiella och samhällsekonomiska termer. Ur politisk synvinkel torde det vara helt klart att den offentliga utgiftsexpansion som ägde rum under den första trepartiregeringen var helt oplanerad. Även den var i grunden en reaktion på den ekonomiska stagnationen. Den post som framför allt ökade var stödet till industrin. Från budgetåret 1974 79 steg stödet till industrin med hela 28,2 7o om året! Det innebär att industristödet ökade så mycket att det i dag är uppe i 13-14 miljarder årligen. Men märkligt nog fick denna kraftiga ökning av industristödet inte några synbara positiva effekter på sysselsättningen. Tvärtom minskade industrisysselsättningen mycket kraftigt under budgetåret 1977/78 med närmare 100 000 personer. Den sysselsättningsexpansion som förekom fanns helt inom den offentliga sektorn, där ungefär 80 000 nya jobb skapades. Det var framför allt den kommunala sektorn som — så att säga i brist på bättre — tvangs att expandera. Detta bidrog naturligtvis till expansionen av den offentliga sektorn och till undermineringen av statsfinanserna. Det är alltså kombinationen av vikande inkomst på grund av stagnationen och en utgiftsexpansion på den offentliga sidan framtvingad av samma stagnation som lett oss in i det statsfinansiella kaos som vi nu så väl känner till. Ur bredare samhällsekonomisk synvinkel är utvecklingen också ägnad att förvåna. Utgiftsexpansionen på den offentliga sidan var visserligen oplanerad, men den var mycket kraftig. Trots detta kunde den ekonomiska stagnationen inte hävas. Man kan säga att detta visar att stagnationen var ovanligt djup. Men denna djupa stagnation var också i stor utsträckning framkallad av den borgerliga politiken. Det var helt enkelt så, att den högra handen inte visste vad den vänstra gjorde. Samtidigt som man tvangs att driva en expansiv linje på budgetens utgiftssida, förde man en kontraktiv politik när det gällde den inhemska konsumtionsutvecklingen. Denna motsättning måste ses mot bakgrund av regeringens enögda koncentration på vårt Vi har under senare år hört mycket talas om kostnadsläget. Det har hetat att vårt kostnadsläge varit för högt och att svensk industri haft svårt att konkurrera utomlands. Den första trepartiregeringen var också framgångsrik så till vida att den lyckades sänka vårt relativa kostnadsläge med ungefär 10 96 från 1977 till 1979. Det skedde i första hand genom devalveringarna 1977 och genom det återhållsamma avtal som fackföreningsrörelsen gick med på. Kärnpunkten i detta avtal var just att löntagarna medvetet accepterade låga nominallöneökningar, trots att de visste att inflationen skulle bli kraftig på grund av devalveringen. Kort sagt: För att hjälpa svenska företag accepterade löntagarna då fallande reallöner. De positiva effekterna av det förbättrade kostnadsläget blev emellertid begränsade. En väsentlig orsak härtill var just att botten gick ur den inhemska marknaden. Det visas av att de svenska hushållens konsumtion både under 1977 och 1978 i reala termer sjönk med ungefär 1 20 om året. Denna stagnationspolitik drabbade också på indirekta vägar våra exportföretag. Även exportföretagen behöver stöd av en livaktig svensk marknad. Volvo exporterar bilar, men är också störst på den svenska marknaden. När stödet från den svenska marknaden drogs undan, drabbades även exportföretagen. Kapacitetsutnyttjandet i den svenska industrin sjönk. Det slog hårt, främst mot investeringarna. Det är ett känt faktum att investeringarna i första hand är en funktion av den totala efterfrågan. Sjunker den, minskar också investeringarna. Det var också exakt vad som hände under 1977 och 1978. I år kommer industrins investeringar att öka en del. De kommer sannolikt att ligga runt 13-14 miljarder. Men vi har mycket att ta igen. De borde föras upp till storleksordningen 20 miljarder. Den långsiktiga effekten av den första borgerliga regeringens åtstramningspolitik blev därför att den offentliga sektorn oavsiktligt expanderade kraftigt under det att industrisektorn krymptes och holkades ur. Effekterna på betalningsbalansen blev inte heller särskilt positiva. Under 1977 stagnerade exporten. Under 1978 och 1979 har exportvolymen ökat med ungefär 8 26 om året. Under 1977 och 1978 sjönk importen i samband med indragningen, och därför fick vi då en viss förbättring av handelsoch bytesbalans. Men så fort som vi återigen får ett litet kapacitetsutnyttjande ökar också underskotten i betalningsbalansen kraftigt, helt enkelt därför att vår industriella kapacitet är för liten. Ett annat område där den borgerliga politiken har misslyckats är bostadspolitiken. Misslyckandet på detta område beror i stor utsträckning på de ideologiska skygglappar som skärmar av synfältet och inskränker möjligheterna för de borgerliga partierna att föra en förnuftig och effektiv ekonomisk politik. Vi har en svår obalans inom bostadsbyggandet. Vi bygger alldeles för litet bostäder, framför allt när det gäller bostadsrätter och ännu mer när det gäller hyreslägenheter. Om vi byggde 10 000 lägenheter till skulle det innebära ett primärt investeringstillskott i storleksordningen 34 miljarder kronor. Detta skulle ge en vitamininjektion åt ekonomin och skulle framför allt naturligtvis ha givit det under de svåra stagnationsåren. Via multiplikatoreffekter som ekonomer talar om skulle det ha lett till att de totala inkomsterna hade ökat med 9-10 miljarder. Skälet till det låga bostadsbyggandet påstås vara att kostnaderna är för höga. Det är sant att i och med att man krymper sektorn så stiger styckkostnaderna. Och bostadskostnaderna har stigit raskt under senare år. Men man måste se detta i dess rätta perspektiv. Bostäder har en utomordentligt lång livslängd. Det är inte förvånande om de får gå med förlust under de första åren av sin livslängd för att ge överskott under senare år. Det är emellertid inte bara kostnaderna som har stigit. Det görs också stora vinster på bostadsmarknaden. Det är när dessa vinster kommer på tal som de borgerliga skygglapparna snabbt åker fram. Framför allt vet vi att värdestegringen på fastigheter på bostadsmarknaden har varit utomordentligt stor — detta gäller i första hand småhus. De årliga kapitalvinsterna i det totala småhusbeståndet uppgår nu till ungefär 40 miljarder kronor. 1977 är det senaste år för vilket man har någorlunda säkra siffror, och då uppgick vinsterna till 39,6 miljarder kronor. Vi vet — och det är också oerhört intressant — att eftersom den genomsnittliga innehavstiden på ett småhus är 14 år så kommer de stora vinsterna som har gjorts under 1970-talet att mogna ut under 1980 och 1990-talen, och en del kanske en bit in på år 2000. Men vad som är av större aktuellt intresse är de vinster som tas ut ur marknaden, dvs. de som realiseras. De vinsterna uppgick 1978 till 11-12 miljarder kronor. Det var alltså vad som togs ut på de ungefär 60 000 villor och radhus som såldes det året. Dessa vinster passerar så gott som totalt utan någon form av beskattning — kanske dras 50-100 miljoner in till statskassan. Om man verkligen ville lägga t.ex. 40 90 av dessa vinster i värdestegringsskatt, skulle man kunna dra in ca 5 miljarder kronor till statskassan. Använder man en mindre del av detta belopp kunde man mycket väl öka bostadsbyggandet med de 10 000 lägenheter per år som vi så väl behöver. Det finns också andra möjligheter till omfördelningar på detta område. Men poängen är den, att om man sträcker ut perspektivet på det sätt som jag har gjort så finns det alltså stora möjligheter till omfördelningar för att få fart på den svenska ekonomin och dessutom göra den mer rättvis. En av de stora bristerna i den borgerliga ekonomiska politiken har varit oförmågan att stimulera investeringarna i just den konkurrensutsatta sektorn. En grundläggande orsak till den svaga investeringsutvecklingen har jag redan varit inne på, och det är stagnationspolitiken, som slagit undan grunden för den efterfrågestimulans som normalt sett är fullständigt nödvändig för att man skall få en någorlunda gynnsam investeringsutveckling. Det finns också utrymme för mer direkta insatser. Många statliga företag har behov av förnyelse och expansion: SJ behöver förnya banor och vagnpark. SSAB har ett stort investeringsprogram som det går att skynda på. Också inom den privata industrin finns utrymme för insatser. Exempelvis Volvo och SAAB behöver lansera nya modeller och utveckla olika delar av sin produktion. Sådana här punktinriktade investeringsstimulanser borde man satsa på just i en lågkonjunktur. Om konjunkturen skulle vika nästa år, så har man alltså ett utmärkt tillfälle att göra det då. I takt med att vår industripotential sjunkit framstår mer okonventionella insatser på investeringssidan som alltmer nödvändiga. De livskraftiga statliga företagen måste förnyas snabbare, och de insatser jag talat om måste ske i samarbete med det privata näringslivet, där en så stor del av kunnandet och erfarenheterna finns. Men det krävs också att den låga sparkvoten, som i dag ligger på 17—18 96, höjs till ca 25 20, och dessutom måste vi få en kraftig ökning — med ungefär 50 90 — av investeringarna i den konkurrensutsatta sektorn. Den senaste avtalsrörelsen har på nytt aktualiserat dessa problem. Regeringen har inget mer långtsyftande program att komma med för att lösa problemen runt sparande, konsumtion och inflytande. Den stod dess värre också tomhänt när det gällde mer kortsiktiga insatser — jag har här främst berört stabiliseringspolitikens mer fundamentala problem, men stabiliseringspolitiken har också behov av kortsiktiga ingrepp och tillfälliga ad hoc-åtgärder. Regeringen har alltså misslyckats också här. Jag visade i samband med att jag var inne på frågan om bostadspolitiken att skatteomläggningar är centrala för att man skall kunna lösa även stabiliseringspolitiska problem. Det gäller även på avtalsområdet. Men regeringen arbetar idogt mot löntagarintressena. Man driver hårdnackat sin linje om indexreglering, som innebär att man kompenserar höginkomsttagarna för höjda oljepriser och att man skapar en försämrad internationell bytesrelation. Detta är en alltmer ohållbar linje. Samtidigt är de försök till skatteomläggningar i de breda lagrens intresse som sker alldeles för futtiga och för sent tillkomna. Värre är att regeringen nu har tvingats låsa alla sina handlingsmöjligheter på detta område. Den har, kort sagt, tvingats låsa sina skatteparametrar under resten av detta år. Slutresultatet har blivit en maximalt ineffektiv ekonomisk politik. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! För ett år sedan hade jag möjlighet att här från talarstolen summera riksdagens budgetarbete våren 1979. Jag kunde då konstatera att de socialdemokratiska utgiftskraven hade varit stora och duggat tätt. De utgiftsökningar som då föreslogs från socialdemokratiskt håll skulle ha belastat statsbudgetens utgiftssida med ytterligare ca 6 miljarder. Också för två år sedan, vid riksdagsbehandlingen av budgeten för budgetåret 1978/79, kunde jag påvisa stora utgiftskrav utöver budgetpropositionen från socialdemokraternas sida. De föreslagna utgiftsökningarna uppgick den gången till Också i år präglas socialdemokraternas budgetalternativ av de många förslagen till ytterligare utgifter på statsbudgeten. Man vill öka stödet till industrigrenar av olika slag, man vill höja SJ:s investeringsmedel, man vill ge mera pengar till forskning och kultur, man vill ytterligare höja ambitionerna när det gäller det statliga stödet till studieförbundens verksamhet, man vill ge högre ersättning enligt tandvårdsförsäkringen och man vill öka anslagen till statliga myndigheter av olika slag. I går biföll riksdagen en socialdemokratisk reservation om anslag till hemresor för sjöfolk, som innebär en ytterligare utgiftsbelastning. I den omdiskuterade frågan om stödet till varven skulle ett bifall till alla de socialdemokratiska reservationerna ha betytt ytterligare ansenliga anspråk på statskassan. Det gäller f.ö. också för åren 1978 och 1979, då socialdemokraterna hade ännu högre ambitioner i fråga om det statliga varvsstödet än regeringssidan. Den här exemplifieringen, herr talman, belyser att den socialdemokratiska budgetpolitiken alltsedan 1977/78 haft ett genomgående drag: Högre statsutgifter! Det är en över flera år obruten serie av överbud i fråga om statliga utgifter. Man bör då också notera att flertalet av dessa utgiftskrav gäller offentlig konsumtion och inte offentliga investeringar. Ett bifall till socialdemokraternas förslag i fråga om statsbudgeten under de tre senaste åren skulle alltså ha lett till en ännu högre offentlig konsumtion än den vi nu har och som vi nu bedömer som alltför hög med tanke på obalansen i vår ekonomi. Det är således viktigt att slå fast att vi förvisso har ett för stort budgetunderskott, som bör minskas och där det nu finns en plan för hur det skall minskas. Men vi skall samtidigt hålla i minnet att den socialdemokratiska budgetpolitiken har gått och går i en annan riktning. Budgetsaldot skulle under flera budgetår ha varit sämre, om man beaktat de många utgiftskrav som socialdemokraterna har fört fram här i riksdagen. Från folkpartiets sida har det funnits en bestämd vilja att ta itu med obalansen i fråga om statsfinanserna både genom återhållsamhet med statens utgifter och genom inkomstförstärkningar, och jag tror det är viktigt att på nytt påminna om att det här måste vara ett både-och. Majoriteten i finansutskottet har också år efter år sökt åstadkomma en större budgetrespekt när det gäller budgetarbetet här i riksdagen. I år har väl i den meningen budgetbehandlingen i riksdagen varit framgångsrik. Vi har, herr talman, i flera år nu talat om budgetunderskottet. Redan på hösten 1977 uttalade vi oss i finansutskottet om riskerna för ett bestående strukturellt underskott i statsbudgeten. En och annan tyckte väl då att finansutskottet talade i oträngt mål. Men sedan dess har förvisso underskottet i statsbudgeten — och då framför allt den strukturella delen av underskottet — ökat starkt, och man har tyckt sig uppleva en sorts fartblindhet, när man diskuterat budgetunderskottets storlek. Det finns i kompletteringspropositionen och i finansutskottets betänkande på s. 57 en illustration av vad jag här har kallat fartblindheten. Tabellen visar hur man i samband med arbetet på långtidsbudgeten varje år underskattat kommande budgetårs underskott. Om vi t.ex. ser på det beräknade underskottet i budgeten för 1980/81 kan vi således finna att man 1978 beräknade underskottet i denna budget till 40 miljarder kronor. Förra årets bedömning av samma budget blev 50 miljarder. I januari i år trodde vi att budgetunderskottet i 1980/81 års budget skulle bli 55 miljarder, och i kompletteringspropositionen finns nu siffran 58 miljarder kronor. Det här är en illustrativ och ganska oroande sammanställning som väl visar att tidigare varningar för budgetsaldots utveckling varit högeligen befogade. Finansutskottet påpekar i år med all rätt att det besparingsbeting som regeringen nu ställt upp kommer att påverka de statliga myndigheterna och transfereringarna på ett genomgripande sätt. Det är åtgärder som det kommer att ta tid att genomföra och som kräver ändringar i verksamheter och beslutsstrukturer. Det är emellertid samtidigt utomordentligt betydelsefullt att det här arbetet nu kommer i gång och drivs på ett konsekvent och realistiskt sätt. Det är min övertygelse att det arbete för att förbättra balansen istatens finanser som regeringen inlett är en nödvändig förutsättning för en framgångsrik ekonomisk utveckling i vårt land, och det är därför bra att riksdagen nu ställer sig bakom målsättningen när det gäller att minska underskottet i statsbudgeten. Jag skulle, herr talman, kunna nöja mig med detta. Men jag vill göra ett par små kommentarer till det i och för sig intressanta anförande som herr Södersten höll nyss. Han sade bl.a. att man inte kunde avläsa några positiva effekter av den strama ekonomiska politik som vi förde 1977/78 kombinerad med det ansvarsfulla avtal som träffades 1978. Bland åtgärderna i den politiken ingick devalveringen av den svenska kronan, borttagandet av den allmänna arbetsgivaravgiften och utträdet ur valutaormen. Såvitt jag förstår ledde den gången den strama ekonomiska politiken till ett utomordentligt betydelsefullt resultat: underskottet i bytesbalansen eliminerades praktiskt taget helt och hållet. Detta är, tror jag, en oerhört viktig erfarenhet när vi nu står inför en situation där vi kan räkna med ett mycket stort underskott i våra affärer med utlandet. Den slutliga statistiken över bytesbalansen för 1978 visar nämligen att det nästan inte blev något underskott alls. Och det var en mycket stor förbättring jämfört med de beräkningar som vi själva accepterade i januari 1978. Sedan sade Bo Södersten också att de stora industrisatsningar som gjordes åren 1977-1978 inte hade någon sysselsättningsmässig effekt. Han kan ha rätt om han menade att de inte ledde till någon ökning av sysselsättningen. Men då förbiser han det som jag tycker ganska självklara, att sysselsättningsminskningen inom industrisektorn skulle ha blivit väsentligt större utan dessa massiva insatser. Herr talman! Jag tyckte att det tidigare inlägget krävde de här nyanseringarna.